Herr talman! I finansutskottets betänkande 1982 82:213, som innehåller två lagändringsförslag vilka berör ett stort antal fonder som förvaltas av statliga myndigheter. Utskottet anser det vara angeläget att de statliga fonderna hanteras på ett rationellt sätt, och därför har vi ingenting att invända emot att de 15 fonder som anges i propositionen avvecklas. När det gäller folkpensioneringsfonden vill finansutskottet liksom socialförsäkringsutskottet understryka vikten av att ekonomisk trygghet garanteras för de båda sjukhusen i Nynäshamn och Tranås. I propositionen sägs det också när det gäller folkpensioneringsfonden att man avser att låta utreda frågan om det framtida huvudmannaskapet för de här två sjukhusen. I avvaktan på resultatet av den utredningen kommer en så stor del av tillgångarna att stå kvar som behövs för att ekonomiskt gardera sjukhusen och det aktiebolag som driver dem. Avsikten är att fondavvecklingen inte på något sätt skall påverka förutsättningarna för sjukhusens verksamhet utan endast rationalisera själva fondförvaltningen. Finansutskottet har också vid sin behandling av propositionen inhämtat yttrande från såväl lagutskottet som socialförsäkringsutskottet och fullmäktige i riksgäldskontoret. Samtliga dessa har tillstyrkt propositionens förslag. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan i betänkande 1982/83:11.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 8 har fått en rubrik som inte är missvisande men heller inte heltäckande. Rubriken lyder Försäkringskassornas roll vid rehabilitering. Betänkandet bygger på det avsnitt i moderata samlingspartiets stora partimotion från januari som heter Samordnad rehabilitering. Det är det som det handlar om. Uppslaget att använda till äventyrs ledigbliven kapacitet vid försäkringskassorna som hjälp i den samordningsprocedur som vi har funnit nödvändig är en del av förslaget, men ingalunda hela. Självfallet är detta en praktisk fråga som kan diskuteras och där man kan finna andra lösningar. Det låg dock nära till hands att föreslå en aktiv roll för försäkringskassorna på ett område där försäkringskassorna redan är starkt engagerade och är så gott som den enda instans som finns involverad i varje rehabiliteringsärende nästan från början till slut. Dessutom råkar det, enligt allmän uppfattning, finnas eller vara på väg att uppstå en viss överkapacitet vid försäkringskassorna. Huvudproblemet är alltså hela frågan om samordningen av strävandena att rehabilitera handikappade. Jag nämnde att det handlar om en moderat partimotion. Det kunde egentligen lika väl ha varit en fempartimotion. För bara ett halvår sedan framlades det ett förslag till ett svenskt handikappolitiskt program för 1980-talet. Det överlämnades till regeringen av en särskild arbetsgrupp inom ramen för det internationella handikappåret. Det var ett förslag som var utarbetat av företrädare för samtliga fem riksdagspartier och de stora handikapporganisationerna. Förslaget var helt enhälligt. Avsnittet Samordnad rehabilitering är av exakt samma innebörd som motsvarande avsnitt i den moderata partimotionen. Det kunde alltså väl ha varit en fempartimotion. Nu är det inte det, utan en moderat motion, som har avstyrkts av socialförsäkringsutskottets majoritet. Reservanter är endast utskottets moderata ledamöter. Vi vet att det finns brister på rehabiliteringsområdet. Utskottet lutar sig mot ett remissyttrande från — om jag minns rätt — riksförsäkringsverket, där det talas om att mycket arbete pågår på detta område och att man i dag är i färd med att, som det heter, fördela ansvaret mellan de olika myndigheter och organ i samhället som har ansvaret för rehabiliteringen. Det är 2 riksförsäkringsverket, försäkringskassorna, sjukvårdsorganisationen, arbetsmarknadsverket och många andra. Det är nog bra att man är i färd med att fördela ansvaret, men problemet är det motsatta. Det behövs inte någon ytterligare fördelning av ansvaret. Det behövs samling och samordning av ansvaret. Vi vet att hälften av alla pengar som går till handikappändamål i Sverige — det är stora pengar, 15 000 milj.kr. i år — går till förtidspensioner. Många av de förtidspensionerna är alldeles nödvändiga — vi kan inte vara av med dem — men en del är onödiga. Det finns 30 000 förtidspensionärer under 35 år. Om man bara mäter i ekonomiska termer, kan vi räkna ut att de 30 000 människorna fram till sin ordinarie pensionsdag kommer att uppbära någonting i stil med 45 miljarder kronor i förtidspension. Var och en av dem uppbär 1,5 miljoner. Det är väl använda pengar, därför att de behövs där de hamnar, men det är också till en del fel använda pengar. Jag tvekar inte att säga att åtminstone hälften av dessa människor skulle kunna återvända till ett aktivt liv och till att i huvudsak försörja sig själva, med rätt rehabilitering och med samordnad rehabilitering. Självklart är det här som nästan alltid så att vi har för små resurser. Var har vi inte det? Men i det här fallet är det inte bara det, utan det är också så att vi inte använder de resurser som ändå finns på ett effektivt sätt. Jag säger ibland att en rehabiliteringsprocess i Sverige är vad en elektriker skulle kalla seriekopplad, när den borde vara parallellkopplad. Man går från den ena fasen till den andra, ofta med långa väntetider, långa kötider emellan. I praktiken kan man knappt ens ställa sig i kön för arbetsträning, arbetsvård, förrän den medicinska rehabiliteringen är avslutad. Med en medveten överdrift skulle man kunna säga att där handikappet bottnar i en olyckshändelse, som det ofta gör, borde alla de inblandade vara på sängkanten när patienten vaknar ur narkosen, inte stå i tur efter varandra som pärlor på ett band men med långa sträckor band mellan pärlorna — det är vad som händer i dag. Vi vet att för den som hamnat i situationen att vara dömd till ett mer eller mindre passivt liv tar det inte lång tid att bli även psykiskt passiverad. Det finns lysande undantag, de som aldrig ger sig, men vi vet att i de flesta fall har man efter någonting mellan ett halvt och två år så att säga funnit sig i sin roll, och sedan är det nästan för sent. Det är för att försöka komma till rätta med detta, att växla över från att bara betala pengar till att i stället göra praktisk nytta, som vi har väckt motionen. Det är av samma skäl som vi har skrivit den lilla reservationen till utskottets betänkande. Det går att diskutera den praktiska administrativa utformningen av alltsammans. Jag tror fortfarande att försäkringskassorna i det här fallet är en resurs som borde nyttiggöras, men det är jag beredd att diskutera, om någon kan hitta en bättre lösning på den delen av problemet. Men huvudproblemet — att vi måste över från pensionering till rehabilitering — det står kvar.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

Herr talman! Frågan om samhällets rehabiliteringsinsatser har ju varit föremål för ett mycket stort intresse under många år, bl.a. här i riksdagen med anledning av motioner från olika håll. Det som främst har diskuterats och kritiserats är just det som Nils Carlshamre pekade på, en bristande samordning av insatserna från olika myndigheters sida. Dessa diskussioner har emellertid satt fart på arbetet med den här frågan. Det bestyrks av den redogörelse som lämnats i socialförsäkringsutskottets betänkande. Där kan vi finna att myndigheterna nu håller på att få ett bättre grepp om frågan efter många års penetrering. Utskottet lämnar alltså en mycket ingående redogörelse för hur situationen är just nu. Det är särskilt värdefullt att kunna notera den samverkan i rehabiliteringsfrågor som har inletts mellan olika berörda verk och organisationer: arbetsmarknadsverket, riksförsäkringsverket, socialstyrelsen, de båda kommunförbunden och kriminalvårdsstyrelsen. Som ett resultat av denna samverkan har man fått fram gemensamma riktlinjer för hur rehabiliteringsarbetet skall genomföras. Man har också tillsatt en central samrådsgrupp, som följer upp erfarenheterna av arbetet. Man ger enligt de nämnda riktlinjerna försäkringskassornas rehabiliteringsgrupper en huvudroll när det gäller planering och samordning av de olika momenten i en persons rehabilitering. På det sättet ökas förutsättningarna för en helhetssyn på individen under rehabiliteringsprocessen, och det är just det som har efterlysts i debatten. Nu får man alltså denna helhetssyn. Man skall kunna följa en person hela tiden — från den medicinska vården till ett jobb. Beredningsgruppen för det internationella handikappåret har också intresserat sig för den här frågan. I ett betänkande som nyligen avlämnats till regeringen har den särskilt belyst värdet såväl för individen som för samhällsekonomin av effektivare rehabiliteringsinsatser i stället för förtidspensionering. Just det som Nils Carlshamre pekade på i sitt anförande har man alltså belyst i beredningsgruppens rapport. Dessa frågor kommer att beredas inom regeringskansliet, och förslag förväntas i nu aktuella delar. Därför yrkar utskottsmajoriteten avslag på moderatmotionen. När det gäller försäkringskassornas handläggning av ärendena pågår inom riksförsäkringsverket en utvärdering av rehabiliteringsgruppernas verksamhet. Dessutom har verket att besvara en rapport från riksrevisionsverket, där man också har påtalat bristerna i samordningen. Ett mycket stort problem i sammanhanget är naturligtvis att bereda arbete åt dem som genomgår en rehabilitering. Det är det stora bekymret. I dag kan vi i pensionsdelegationerna finna att många är färdigrehabiliterade. Många är klara att slussas ut i arbetslivet, men det är svårt att finna ett jobb. Det beror, som alla förstår, på den mycket besvärliga arbetsmarknadssituation som vi har. Det beror också på bristande vilja hos arbetsgivare att hjälpa till med anställning. Och det beror på knappa resurser inom arbetsförmedlingsverksamheten, inom Samhällsföretag och på andra områden. Just detta utreds f. n. av en kommitté, som är tillsatt på initiativ av arbetsmarknadsutskottet. Den kommittén skall alltså utreda de handikappades möjligheter till arbete på arbetsmarknaden i stort. Utskottet lämnar en mycket ingående redogörelse för situationen och finner att ingenting nytt kommit fram i motionen. De olika verk som är engagerade på området sysslar speciellt med samordningen, som är väldigt viktig. Vi menar att de frågor som har tagits upp i motionen är föremål för uppmärksamhet i skilda sammanhang. Man bör alltså avvakta det utredningsoch beredningsarbete som pågår innan man tar ytterligare ställning till frågan. Detta föranleder att vi yrkar avslag på moderatmotionen — inte för att det är en moderatmotion, utan för att ärendet är föremål för uppmärksamhet. Med detta yrkar jag bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan.
Herr talman! Börje Nilsson sade att den diskussion som nu har förts rätt länge har satt fart på frågan. Men det är just det den inte har gjort. Jag tror att den stora handikapporganisation, De handikappades riksförbund, för vilken Börje Nilsson är ordförande har en helt annan uppfattning i den frågan än sin ordförande. Om man säger till den organisationen att det är god fart på rehabiliteringsarbetet i Sverige, tror jag att man möts av hånskratt — eller av gråt. För det är inte så. Det är riktigt att stora och mäktiga organisationer håller på med detta. Vad som uttryckligen står i utskottsbetänkandet är att dessa är i färd med att sinsemellan fördela ansvaret. Jag sade förut att det är detta som är problemet — ansvaret är väl fördelat, men det skall samlas och samordnas, och därmed är det sämre beställt. Börje Nilsson sade att han yrkar avslag på motionen och reservationen därför att de inte innehåller någonting nytt, men inte därför att det råkar vara en moderatmotion i och för sig. Jag nämnde förut att samma förslag, delvis ord för ord samma förslag, framlades av en enhällig partipolitiskt och av organisationerna sammansatt arbetsgrupp i somras. Det är också intressant att titta på de tre ärenden som är grupperade ihop på föredragningslistan i dag, nämligen socialförsäkringsutskottets betänkanden 5, 7 och 8. De har det gemensamt att de egentligen inte handlar om politiskt kontroversiella frågor, utan det gäller frågor där vi lyckligtvis alla vill detsamma. De handlar om delar i systemen som inte fungerar eller som fungerar dåligt och där det behövs goda uppslag för att rätta till bristerna. I de två första, som handlar om ersättning till smittbärare och om handläggningen av arbetsskadeärenden, har ett enhälligt socialförsäkringsutskott tillstyrkt socialdemokratiska motioner. Dessa ärenden är egentligen av samma art, men de har något mindre räckvidd. Nej, det är nog så att vad som här slår igenom är en överideologi, som i mycket stor utsträckning finns inbyggd i det parlamentariska systemet, som vi har näraliggande 44-årig erfarenhet av, som vi lär få lära oss att leva med i tre år till och som kanske alldeles särskilt belastar det socialdemokratiska partiet: satsen att intet gott någonsin kan komma från Nasaret. Förslag med fel ursprungsbeteckning skall i princip alltid avslås.

Herr talman! Det är ju ändå så, att vi efter många års diskussioner har kommit en bit på väg i frågan. Det kan inte Nils Carlshamre förneka. De olika verk som är engagerade i en rehabiliteringsprocess har utarbetat riktlinjer för hur arbetet i fortsättningen skall bedrivas. Beredningsgruppen för det internationella handikappåret har mycket riktigt också uppmärksammat det hela. Men detta håller man på att penetrera inom regeringen. Ett betänkande har lagts fram för regeringen, som nu skall bereda förslagen. Därför skall man inte sätta i gång ett nytt utredningsarbete, som Nils Carlshamre vill. Kärnfrågan är naturligtvis frågan om resurser. Den är oerhört viktig, och den styrs också från det här huset.

Den riktar sig också mot Samhällsföretag och mot anställning med lönebidrag. Jag menar som sagt att det främsta hotet mot alla rehabiliteringsförsök är den kampanj som pågår mot den offentliga sektorn. Det kan inte Nils Carlshamre förneka, för det är på det sättet. Den största insats som Nils Carlshamre kan göra för att förbättra rehabiliteringsarbetet är att få stopp på kampanjen mot den offentliga sektorn, för den innebär ju också ett angrepp mot alla de rehabiliteringsförsök som görs ute i landet för enskilda personer.

Herr talman! Jag lovar Börje Nilsson att på alla sätt försöka att motverka en sådan kampanj, om den nu finns. Jag har gjort det länge, och i så fall inte utan en viss framgång. Mycket av det som Börje Nilsson säger är riktigt. Vi har för litet av resurser. Det sade jag också. Det är väldigt svårt med arbetsmarknaden. Vi säger ibland att det för handikappade inte finns goda och dåliga tider utan att det bara finns dåliga tider och sämre tider. Just nu är de sämre. Det är vi alla medvetna om. Men det är också på det sättet, som Börje Nilsson själv så riktigt sade i sitt första inlägg, att vi har färdigrehabiliterade handikappade som bara väntar på att få ett jobb, på att få komma ut på arbetsmarknaden. Men ett av problemen är att man inte börjar leta efter jobb åt dem förrän de är färdigrehabiliterade. Det skulle ha gjorts mycket tidigare. Det är det som jag kallar för samordning, för parallellkoppling i stället för seriekoppling. Det blir mellanrum, ibland stora sådana, mellan de olika faserna. Därför har vi fört fram den i och för sig ganska enkla tanken att det är nödvändigt att någon —en person, inte bara en myndighet utan en person, en människa — har det samordnande ansvaret för varje rehabiliteringsärende. Det var i det sammanhanget som vi kom med uppslaget att denna person kunde — åtminstone i betydande utsträckning — hämtas från den lediga kapaciteten vid försäkringskassorna. Jag tror fortfarande att det vore bra. Under det senaste halvåret har många människor burit vittnesbörd om att det är så man tänker just vid försäkringskassorna. Det har säkert Börje Nilsson och andra i denna kammare också erfarit. Alla som har mycket goda förbindelser med försäkringskassevärlden måste ha hört att inte så få har sett det här uppslaget — som kanske är den enda ljusglimten i ett i övrigt kompakt mörker för försäkringskassorna och deras personal — som något positivt. Alternativet är ju att bara säga att 4 500 människor måste friställas. Det är inte sant att det finns ett politiskt motstånd — jag har inte heller riktat någon beskyllning mot Börje Nilsson och hans parti i det avseendet — mot rehabilitering av handikappade. Det finns alltså inte någon sådan kampanj. Det här området är faktiskt kanske det enda som hittills har varit undantaget från sparkampanjer. Knappast något annat område eller avsnitt i budgeten har vuxit så snabbt som detta. Men resultatet har icke blivit det avsedda. Då vore det väl märkligt om vi inte kunde undersöka hur man skulle kunna få ett bättre resultat, få ut en bättre effekt av det som vi ändå satsar, vilket — jag understryker det — icke är tillräckligt men faktiskt inte heller helt obetydligt. Självfallet har vi problemet med ursprungsbeteckningen på förslag i riksdagen. Jag har sagt att det huvudsakligen är inbyggt i det parlamentariska systemet. Det får vi leva med, och det går an att leva med det när man har växlingar vid makten, något som vi nu börjat återuppleva i det här landet. 44 åritaget är mycket, men de tre år som vi nu har framför oss kan vi naturligtvis leva med. Sedan hoppas vi att vi byter roller igen. Och då kommer förslag från den andra halvan av svenska folket åter till heders. Men är det nödvändigt att vänta så länge? Jag vet — jag bestrider det inte ett ögonblick — att den rörelse och det parti som Börje Nilsson företräder har ett utomordentligt starkt engagemang i de här frågorna. Behöver man då vara så defaitistisk? Om det nu skulle finnas en sådan kampanj om att man bör dra ner insatserna för de svårt handikappade i landet — som jag gärna vill säga att jag inte har stött på — är den i varje fall hjälplös så länge Börje Nilsson och hans parti har majoritet i riksdagen. Mot alla kampanjer i världen kan ni genomföra det ni vill. Gör det — så slipper vi vänta i tre år!

Herr talman! Visst är de här frågorna mycket viktiga — det har vi också under många år framhållit ifrån vårt parti och ifrån handikapprörelsen. Därför är det glädjande att vi i dag också kan finna att man arbetar med detta inom verken. Efter det att vi har tryckt på i väldigt många år har man alltså fått en samverkan mellan myndigheter, och man har också utarbetat riktlinjer för hur detta arbete skall flyta i framtiden. Nils Carlshamre menar att det finns lediga resurser inom myndigheterna för detta. Det finns det ingalunda — inte ens inom försäkringskassorna. Där har man också fått spara 2 26 under de borgerliga åren, och man har alltså ingen ledig kapacitet. Man har det inte heller inom arbetsmarknadsverket. Det är ju arbetsförmedlingarna som skall skaffa jobb, och vi vet att de har fått mindre antal tjänster under de senaste åren. Som jag ser det är problemet resursfrågan. Och där har vi ingen hjälp av moderaterna — ni ställer ju upp för den här kampanjen, som riktar sig mot den offentliga sektorn. Det förvånar mig att hela den debatten har undgått Nils Carlshamre. Det är ju ett faktum — det ser vi också i det moderata agerandet i motioner osv. — att man kräver minskade resurser till den offentliga sektorn. Det riktar sig mot arbetsförmedlingen, mot den medicinska rehabiliteringen, mot Samhällsföretag. Vi fick i riksdagen i våras kämpa mot moderaterna för att få ytterligare 52 milj.kr. till Samhällsföretag för att man där skulle kunna utöka antalet platser. Hela tiden har vi att kämpa mot moderaterna. Vad det handlar om är alltså ökade resurser. Det är där man måste sätta in krafterna, om vi skall kunna få människor i arbete. Det är det centrala — det kan inte Nils Carlshamre komma undan.
Herr talman! Vi skall strax sluta, men jag vill bara göra ett par ytterligare anmärkningar. Visst är det trångt för den offentliga sektorn, liksom för alla andra sektorer. Och det har blivit trängre. Svångremmen drogs som bekant åt med några rejäla hål för några veckor sedan i samband med regeringsskiftet. Det är ingenting som det är så värst mycket att göra åt — inte ens vår Herre kan lugga en skallig, säger man ibland. När det är slut så är det. Men det jag tryckte på är att vi i gott samförstånd, så långt vi någonsin har kunnat, har undantagit just handikappsektorn från de senaste årens besparingsarbete. Och jag hoppas att vi skall kunna enas om att i allt väsentligt göra det i fortsättningen. Börje Nilsson säger att det inte finns lediga resurser någonstans — jag har talat om det bara beträffande ett ställe.

Ett av uppslagen var att föra över en del av den övertagliga personalen till nya uppgifter inom rehabiliteringen. Vi var den gången överens om att det fanns en kapacitet, som kommer att bli övertalig och ledig, om vi inte finner meningsfulla uppgifter för den. Riksdagen anslog som sagt 30 milj.kr. för att skaffa oss rådrum. Det är det rådrummet vi har velat använda till att peka på en väg att nyttiggöra denna kapacitet.

Herr talman! Det är inte så att rehabiliteringsarbetet sker på försäkringskassorna. De skall sköta samordningen. Det vet man nu, och det sker också. Men det viktiga rehabiliteringsarbetet sker inom vården, på den medicinska sidan. Det sker också på AMU-instituten, där vi har förlagt den yrkesinriktade rehabiliteringen. Efter rehabilitering är det viktigt att man kan bereda de handikappade jobb. Går inte det, finns samhällsföretag och anställning med lönebidrag att tillgå. Men vi kan konstatera att man på det här området har fått minskade resurser under de senaste åren. Jag tycker att Nils Carlshamre skulle fundera på det. Vi har nämligen en flaskhals när det gäller att skapa sysselsättning, att bereda de handikappade jobb. Detta hänger delvis samman med situationen på arbetsmarknaden, men också med en ovilja hos arbetsgivarna när det gäller att ställa upp med jobb. Efter de borgerliga regeringsåren blir det naturligtvis nu inte lätt att öka anslagen. Det vet alla. Men jag kan lova Nils Carlshamre två saker. För det första kan jag lova att anslagen i varje fall inte skall minska, och vi skall också försöka att göra omdisponeringar, så att man kan få ökade anslag på det här området. För det andra lovar jag Nils Carlshamre att vi på allt sätt skall försöka slå tillbaka det angrepp som bl.a. moderaterna riktar mot den offentliga sektorn, för det motverkar alla rehabiliteringsförsök i det här landet.

Herr talman! Jag vill bara notera att det verkligen har hänt någonting sedan i våras. Vi har vant oss vid att möta den organiserade handikapprörelsen som vad somliga ibland elakt kallar en av kravmaskinerna. Jag har aldrig gjort det, men vi har vant oss vid att möta den som intresseorganisationer som alltid har kritik att komma med, som alltid talar om hur klent det är beställt både med resurser och med organisation. De som finns där ute, i den världen, är i själva verket överens om att problemet med den splittrade och därmed ineffektiva rehabiliteringen är ett av våra allra största problem. Men nu hör vi ordföranden i en av våra tre eller fyra största handikapporganisationer förklara sig vara i stort sett nöjd. Det har hänt någonting sedan i våras.

Herr talman! Nils Carlshamre gör detta till en debatt om handikapprörelsen, och det tycker jag är fel. Jag är övertygad om att handikapprörelsen också i framtiden verkligen måste slåss för de handikappades villkor. Inom handikapprörelsen är vi medvetna om att det hela tiden handlar om ökade resurser. Skall man kunna förbättra det här samhället i olika avseenden, då krävs det att samhället har pengar, att vi har det starka samhället. Kampanjen mot den offentliga sektorn är ett hot mot all verksamhet i den riktningen. Nils Carlshamre tillhör det parti som går i bräschen för den kampanjen.

Herr talman! Det lagförslag som vi i dag behandlar, förslaget till hälsoskyddslag, är föranlett av att man samtidigt skall upphäva den gamla hälsovårdsstadgan och på denna grundade kommunala hälsovårdsordningar. I samband därmed har man moderniserat språkdräkten och anpassat den nya lagen bättre i förhållande till angränsande lagstiftning på området. Mot detta har motionärerna från vpk bakom motionen 1981/82:2572 inget att erinra. Våra erinringar berör vissa delar av proposition 1981/82:219. På tre punkter har vi följt upp motionsyrkandena i reservationer, som är fogade till det utskottsbetänkande från socialutskottet som vi nu behandlar. Förslaget till hälsoskyddslag är en ramlag, även om man i propositionen säger att den innehåller detaljbestämmelser i sådan grad att den inte kan anses vara en renodlad ramlag. En ramlagstiftning ger fria händer att tillämpa lagen inom dess principiella ram. Det ger ökat framtida inflytande för regeringen och dess tillämpande myndigheter. Ramlagstiftningstekniken, som varit vanlig under de senaste 10-15 åren, har kritiserats därför att lagstiftarens verkliga mening inte direkt framgår på samma sätt som i mera preciserade lagar, och det kommer att ankomma på tillämpande myndighet att läsa ut hur lagen skall tillämpas. Det kan ligga en del i en sådan kritik, men ramlagstiftningen har också fördelar. Anpassningen till den föränderliga verkligheten blir lättare och behovet av att ändra lagen blir mindre. Men har man bestämt sig för en ramlagstiftning så är det viktigt hur de kommande tillämpningsföreskrifterna, som ju måste grunda sig på lagen, kommer att se ut. Den aspekten har vi tagit upp i vår motion nr 2572. Vi har pekat på att själva lagtexten i hälsoskyddslagen inte har något större materiellt innehåll, och man har överlämnat till tillämpande myndigheter att närmare precisera vad som skall gälla. Motionärerna har därför velat ge regeringen till känna vissa synpunkter beträffande den framtida ambitionsnivå i fråga om hälsoskyddet som skall bli en följd av lagens bestämmelser. I propositionen sägs ju att lagen inte i dagens ekonomiska läge får leda till ökade kostnader för kommunerna. Vi menar att man inte får helt låsa sig på den punkten ens i dagens läge. Vissa ambitionshöjningar måste kunna få göras, och man måste ta till vara alla möjligheter till omfördelningar och utnyttjande av tekniska landvinningar inom dagens kostnadsramar. I ett längre perspektiv torde det också gå att göra samhällsekonomiska bespa ringar genom ökad satsning på hälsoskyddet, som ju är allmänpreventivt och avser att skydda hälsan hos hela befolkningen. Förbättrad folkhälsa genom bättre hälsoskydd skulle kunna spara miljardbelopp åt samhället på sikt och då särskilt åt de kommunala landstingen, vilkas verkligt stora utgift i dag gäller sjukvård. Nu har vi emellertid fått ett svar i utskottets skrivning som tolkar lagförslagets syfte i den riktning vi angivit. Man säger klart att medicinsk kunskap och inte ekonomi skall styra lagens tillämpning. Därför utesluter man inte att ambitionen kan komma att höjas i framtiden i takt med nya medicinska rön. Vi tycker att denna skrivning, sedan den vunnit riksdagens gillande, är ett viktigt bidrag till hur hälsoskyddslagen skall tolkas när det gäller den framtida ambitionsnivån, och därför har vi inte heller reserverat oss på denna punkt i utskottets betänkande. En annan fråga som vi tagit upp i vår motion gäller om gränsvärden för luftföroreningar skall vara bindande eller endast vara rekommendationer. Vi har krävt i motionen att gränsvärdena skall vara bindande och därigenom bli ett instrument för hälsoskyddsnämnderna vid deras medverkan i samhällsplaneringen. Utdragna och dyrbara processer mot kommunerna av den typ som daghemmet i Stockholm fört om bilavgaser — vilket visserligen finns reglerat i särskild lag — borde kunna undvikas om man genom mätningar klart kan avläsa om omgivningsmiljön befinner sig inom lagens råmärken eller ej. Befinner sig miljön utanför behövs ju inga processer; det är då helt klart att det är samhället som skall agera — och inte i en domstol, mot de skadelidande, utan mot föroreningarna i den yttre fysiska miljön. Både det aktuella rättsfallet i Stockholm och erfarenheter från arbetsmiljön visar att gränsvärden för vådliga ämnen i luften får avsevärda konsekvenser om de skall efterföljas. Är gränsvärdena inte bindande, torde risken vara betydande att ekonomiska överväganden kommer att ta överhanden och att gränsvärdena inte kommer att efterföljas. Särskilt viktigt är att gränsvärdena får en styrande verkan på samhällsplaneringen. Skall de få det, tror vi att de måste ges större dignitet än som endast rekommendationer. Utskottet tror för sin del att de ändå får en liknande verkan, men vi är inte lika säkra på den saken och har därför reserverat oss på denna punkt. Nästa punkt där vi framfört ändringsförslag i förhållande till propositionens förslag gäller vissa krav på bostäder. Sammantaget har vi i Sverige i dag en bostadsstandard som vid en internationell jämförelse torde framstå som mycket bra. Detta förhållande hindrar emellertid inte att det samtidigt finns bostäder som är mycket dåliga. Varje bostadshus genomlöper en livscykel. Huset byggs, underhålls under lång tid till en godtagbar nivå för att slutligen saneras genom rivning. Det är i synnerhet i närheten av slutstadiet i husets livscykel som det uppstår problem. Sverige har numera en särskild bostadssaneringslag, i vilken man lagt fast lägsta godtagbara standard för en bostad. Vi har i vår motion ansett att denna standardnivå också skulle kunna läggas till grund för vad som skall förstås med sanitär olägenhet när det gäller bostadslägenhet. Utskottet skriver att den hälsomässiga bedömningen inte kan knytas till en viss standard utan endast till vad som kan anses hota människornas hälsa. I detta får anses ligga att man skulle kunna sänka standarden avsevärt under det som bostadssaneringslagen fastlägger utan att hälsorisk skulle uppstå. Vi är inte överens om detta. Därför har vi reserverat oss på denna punkt. Vi noterar dock som positivt den skrivning som utskottet gjort beträffande vissa olägenheter, som vi anser som sanitära olägenheter och som uppträtt i vissa typer av hus som byggts under senare år. Utskottet skriver: ”Utskottet förutsätter att man centralt kommer att ta upp hur olägenheter med radon, formaldehyd, mögel och fukt i bostäder kan hindras uppkomma och hur de kan undanröjas.” Vi instämmer här i vad utskottet har skrivit. Nästa punkt, där vi också följt upp med en reservation, är hantering av mjölk före mejeri eller försäljning till konsument. Vi har här pekat på att när hälsovårdsstadgan faller bort, faller också den legala regleringen bort för mjölken i detta led. Vi anser för vår del att hanteringen i det aktuella ledet skall överföras till livsmedelslagen. Här är utskottet för en gångs skull egentligen överens med oss motionärer. Utskottet skriver att det förutsätter att regeringen snarast tar upp denna fråga och prövar vilka åtgärder som behöver vidtas. Därmed avstyrks motionen trots att man är överens i sak. Åsiktsskillnaden gäller att motionärerna vill ge utskottets uppfattning regeringen till känna, medan utskottet stannar vid en förutsättning utan ett sådant tillkännagivande. Här vidhåller vi att uppfattningen bör ges till känna och har därför reserverat oss allenast för detta tillkännagivande. Vi har också tagit upp frågan om anteckning av beslut och föreläggande eller förbud vad gäller ägare av fastigheter. Här vill man i propositionen och i utskottets skrivning besluta om vissa provisoriska skärpningar för att hindra fastighetsägare att komma ifrån åläggande vid vite att vidta vissa åtgärder i sina fastigheter genom att sälja fastigheten till ny ägare. Man föreslår att om vitet uppgår till ett basbelopp och föreläggandet kan anses vara av större betydelse skall genom inskrivning i fastighetsboken sanktionen övergå på den nye ägaren om huset säljs. Motionärerna har här ansett att det borde vara onödigt att ha kravet på att vitet skall uppgå till minst ett basbelopp. Då emellertid ett utredningsförslag från viteskommittén föreligger om varaktiga åtgärder för att komma till rätta med de här påtalade olägenheterna, är vi t.v. beredda att avvakta kommande förslag från regeringen efter den remissbehandling som nu pågår. Slutligen har vi i motionen påtalat, men inte yrkat, att kommunerna skall svara för kostnaderna för dricksvattenkontrollen från enskilda vattentäkter. För det kommunala vattnet betalar ju kommunerna kontrollen. De enskilda vattentäkterna, utanför tätorterna, finns ju därför att dit når inte det kommunala vattnet. Vi har därför ansett det vara rimligt att kommunen skulle stå för kontrollen av de enskilda vattentäkterna för den bofasta befolkningen utanför tätorterna. Om kommunen inte helt har täckt sitt vattenverks alla kostnader via avgifterna — och så är inte alltid fallet — har glesbygdsborna fått bidra till en service som de inte fått del av och borde kunna få en kostnadsfri hälsokontroll av sitt dricksvatten från kommunen. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1,2 och 3 som är fogade till socialutskottets betänkande 1982/83:6.

Herr talman! Socialutskottets betänkande 1982 82:219. Propositionen baseras på det förslag som den år 1974 tillsatta hälsovårdsstadgeutredningen i sitt betänkande framlade i juni 1978. Hälsovårdsstadgeutredningens uppgift var att göra en översyn av hälsovårdsstadgan mot bakgrund av den utveckling som ägt rum i samhället sedan hälsovårdsstadgan tillkom. Hälsovårdsstadgan ersätts med en ny lag, hälsoskyddslagen, och vissa ändringar görs i livsmedelslagen. Liksom beträffande hälsovårdsstadgan skall syftet med den föreslagna hälsoskyddslagen vara att förhindra sanitär olägenhet och undanröja uppkommen sådan. Begreppet hälsoskydd föreslås bli använt i stället för begreppet allmän hälsovård. Därigenom undviks förväxlingar. Ordet hälsovård har ibland förväxlats med den individuellt förebyggande hälsovården. Den tidigare benämningen hälsovårdsnämnd föreslås bli ersatt med miljöoch hälsoskyddsnämnd. Förslaget till hälsoskyddslag innebär att bestämmelser i hälsovårdsstadgan anpassas till andra näraliggande lagstiftningar. Det innebär också en modernisering språkligt och tekniskt. Hälsoskyddslagen föreslås innehålla färre detaljbestämmelser än hälsovårdsstadgan, och det förutsätts att regeringen och kommunerna meddelar ytterligare föreskrifter. Det förutsätts vidare att de centrala tillsynsmyndigheterna kompletterar författningarna med allmänna råd. Förslagen har utformats så att större tonvikt lagts på nämndernas arbetsuppgifter utanför det traditionella hygienområdet. Möjligheter att ytterligare anpassa hälsoskyddslagstiftningen till näraliggande lagstiftningar inom miljöområdet, främst miljölagstiftningen, öppnas härigenom. Förslaget skall inte behöva medföra merkostnader för kommunerna och skall i nuvarande samhällsekonomiska läge inte heller få tas till intäkt för en total resursökning. Förslaget innebär mindre statlig styrning och ökad kommunal självstyrelse. Utskottet tillstyrker att det i propositionen framlagda förslaget till hälsoskyddslag läggs till grund för lagstiftning. Vpk har tre reservationer, och jag skall kort kommentera dessa. Den första gäller ”gränsvärden för luftföroreningar”. Bestämmelser till skydd mot luftföroreningar finns redan vid sidan av hälsovårdsstadgan i bl.a. miljöskyddslagen, bilavgaskungörelsen och i lagen om svavelhaltigt bränsle jämte förordningen härom. Utskottet anser att normer och gränsvärden för olika verksamheter till hjälp och stöd i det regionala tillsynsarbetet bör anges i form av allmänna råd från de centrala tillsynsmyndigheterna. Men utskottet förutsätter i likhet med vad hälsovårdsstadgeutredningen gjort att normoch gränsvärdesystemet, efter hand som förutsättningar föreligger, kommer att avse allt fler negativa faktorer i miljön. Detta gäller i hög grad olika luftföroreningar. Beträffande reservation 2 anser utskottet att kraven på bostäder från hälsoskyddssynpunkt kan tillgodoses inom ramen för 6 § i lagförslaget. Utskottet förutsätter också att problemen med olägenheter av radon, formaldehyd, mögel och fukt i bostäder m.m. tas upp av de centrala myndigheterna. I reservation 3 beträffande bestämmelser om anordningar i ladugård där mjölkkor hålls, föreslår vpk att anvisningar för utrymmen för hantering och lagring av mjölk skall införas under livsmedelslagen. Jag anser att detta är en praktisk omöjlighet.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

Herr talman! Vi är egentligen inte så oense, och åsiktsskillnaderna är inte så stora. Men ändå vill jag göra några kommentarer till Ingvar Erikssons inlägg. Han berörde de punkter där vi har reservationer. Som jag sade redan i mitt inledningsanförande bedömer vi gränsvärdena såsom speciellt viktiga, eftersom man genom att ha gränsvärden som människorna måste hålla på kan påverka samhällsplaneringen. Därför tycker vi att gränsvärdena skall vara bindande. Utskottet anser att gränsvärdena inte behöver vara bindande. Man skall följa dem ändå. Erfarenheterna tidigare från arbetsmiljöområdet visar emellertid att det är av stor vikt att ha gränsvärden att falla tillbaka på, när man agerar i dessa frågor. När det gäller bostäderna menar Ingvar Eriksson att det räcker med 6 § i den nya lagstiftningen. Där har vi tillämpat bostadssaneringslagens kriterier då det gäller att avgöra när sanitär olägenhet inträder. Det håller vi nog fortfarande fast vid. När det gäller mjölken är vi helt och hållet överens. Frågan är bara om man skall säga till regeringen eller ej. Det tycker vi att man skall göra.
Herr talman! Fasta gränsvärden är i praktiken till föga nytta, eftersom förbättringar av dessa ständigt sker. Vi anser att dessa förbättringar sker ganska snabbt i dag och att det råder en allmän förståelse för detta. Därför menar utskottet att man inte behöver binda upp gränsvärdena så hårt som vpk vill. När det gäller mjölken vill jag säga att det är självklart viktigt att vi har högvärdiga livsmedel. De som i dag producerar mjölk är givetvis mycket väl medvetna om detta. De kontroller som jag nämnde i mitt inledningsanförande är mycket omfattande. Om någonting skulle missa i det avseendet, är de ekonomiska konsekvenserna väldigt betungande. Vi förväntar oss att regeringen kommer att ta hänsyn just till de kontroller och krav som finns redan i dag. Vi tror att vi kan klara lagstiftningen på ett vettigt sätt även framöver.
Herr talman! Jag har inte så mycket att tillägga. Jag vill bara konstatera att vi kommer att hålla fast vid vår syn på dessa saker. Om vi nu inte får igenom bindande gränsvärden, kommer vi att följa utvecklingen noga. Jag kan uttrycka mig i samma termer som utskottet. Vi utgår från att man kommer att betrakta de rekommenderade gränsvärdena som om de vore bindande. Likaså utgår vi från att man, när en lägenhet blir saneringsmogen enligt bostadssaneringslagen, närmar sig den punkt då sanitär olägenhet skall anses föreligga.

Herr talman! När proposition 219 om en ny hälsoskyddslag utskottsbehandlades började det röra sig ute i landet bland hälsovårdsnämndernas folk. Den nya hälsoskyddslagen leder till en katastrof om den går igenom, hette det bl.a. från skilda håll. Man menar att väsentliga bestämmelser i den gamla hälsovårdsstadgan har plockats bort och att den nya lagen därmed förvandlas till trivialiteter. Många vid landets hälsovårdsnämnder har väntat på den modernisering som skulle bli av, när en ny hälsovårdslag kom till. Man förväntade sig en lag som var ett effektivt redskap för att angripa kemisamhällets hälsoproblem. Dessa praktikens män och kvinnor anser sig nu inte ha blivit bönhörda. Det som erbjuds är ett missfoster som t.o.m. i vissa avseenden begränsar hälsovårdsnämndens möjligheter att ingripa mot de stora miljöproblemen i jämförelse med den gamla stadgan — det, herr talman, är ett uttalande som en hälsovårdschef brevledes förmedlat till mig. Snabba samhällsförändringar gör att lagar blir fort föråldrade. Anledning till att hälsovårdsstadgan förändras borde vara att de faktorer som orsakar ohälsa är av helt annat slag nu än de var för 20 år sedan. Man skall också betänka att nu gällande hälsovårdsstadga präglas av situationen årtionden innan den trädde i kraft. Det föreligger som framgår ofta eftersläpning i lagstiftningsarbetet på det här området. När en ny lag skrivs måste man se efter, vilka behov i samhället som behöver regleras med ny lag. Det gäller således att identifiera problemen och sedan hitta på lösningar på dem via bl.a. lagstiftningen. Tidigare hälsovårdsstadgor avsåg främst att angripa dåtidens hot mot hälsan; det kunde vara infektionssjukdomar som spreds som epidemier via vatten och livsmedel och hölls vid liv bl.a. på grund av dåliga bostäder. Livsmedelshygien, vattenhygien och hantering av avloppsvatten och avfall var viktiga vägar att angripa dåtidens hälsohot. Hälsovårdsstadgan var det juridiska och administrativa instrument som användes. Nutidens hälsohot är, som jag tidigare nämnde, av ett helt annat slag; nu är de kemiska hälsoriskerna allvarligast. Luftföroreningar har intagit den dominerande roll som vattenföroreningar hade tidigare. Akuta sjukdomar är sällsyntare, medan kroniska, långsiktiga sjukdomar som cancer och genetiska effekter är vanligare. Sambandet mellan miljöfaktorerna och ohälsan är ofta oklarare nu på grund av den långa tid som går från exposition tills ohälsa yttrar sig. Även vid diffusa sjukdomar som luftvägsinfektioner och allergier kan det vara svårt att bevisa samband mellan miljöfaktorer och ohälsa. Ökad kemikalieanvändning, kraftigt ökad industriproduktion, koncentrationen av industriproduktionen till ett fåtal befolkningstäta centra, den ökade bilismen och den kraftiga urbaniseringen är alla faktorer som har samverkat till dagens miljöproblem. Koncentrationerna av föroreningar i luften och det ökade antalet personer som utsätts för dessa koncentrationer har förstärkt effekten. En del av dessa problem har angripits med stöd av nya lagar som miljöskyddslagen och lagen om hälsooch miljöfarliga varor. Det var dock inte i huvudsak hälsohoten som låg till grund för denna nya orientering, utan det var förgiftningen av miljön med stora ingrepp i ekosystemen som följd som ledde till det stora uppvaknandet. Rachel Carsons bok Tyst vår, som kom ut 1962, och kvicksilverdödade fåglar i Sverige satte i gång miljödebatten. Rapporter från Japan om nya typer av epidemiska sjukdomar med kemiska orsaker ökade uppmärksamheten på de kemiska hoten även i Sverige. Flera sjöar svartlistades på grund av höga kvicksilverhalter i fisken. Miljöskyddslagen tillkom för att minska de stora industriutsläppen, och hälsovårdsstadgan fick samtidigt bestämmelser om luftföroreningar och buller i 38§, där vattenföroreningar hade varit den enda omnämnda störningen när lagen stiftades tio år tidigare. En modern hälsoskyddslag har dock låtit vänta på sig, trots att konsekvenserna av de nya kemiska hälsoriskerna har blivit alltmer uppenbara. I den nya hälsooch sjukvårdslagen finns intagen en bestämmelse om ansvar för landstingen när det gäller att fastlägga hur faktorer i yttre miljön inverkar på befolkningens hälsotillstånd. I utredningen HS 90, Hälsooch sjukvård inför 90-talet, handlar en av rapporterna, Hälsorisker, om yttre faktorer som påverkar hälsan. Trots den ökade kunskapen och medvetenheten om miljöns betydelse för hälsan saknas det en modern hälsoskyddslag, som kan utgöra ett juridiskt och administrativt instrument för samhället att påverka dessa yttre faktorer så att folkhälsan främjas. Tidigare tog man i första hand hänsyn till hälsoeffekter. Giftförordningen från 1962 avsåg att förhindra påverkan av gift och vådliga ämnen på folks hälsa. Giftförordningen ersattes 1973 av lagen om hälsooch miljöfarliga varor. Där förde man in även skador på miljön. Miljöskyddslagen kom alltså 1969, och den omfattar miljöfarlig verksamhet vid användning av fast egendom. Samtidigt ändrades hälsovårdsstadgan så att hälsovårdsnämnden ålades skyldighet — det är att notera som en mycket viktig deli sammanhanget — men samtidigt fick befogenhet att motverka luftföroreningar, vattenföro reningar, buller och andra störningar utan att behöva påvisa att dessa störningar inverkade menligt på människors hälsa. Vi kan göra en jämförelse med rattfylleri. Det är ju straffbart att föra en bil i berusat tillstånd, även om man inte åstadkommer någon skada. Det är något liknande i detta fall. Det nya lagförslaget är i detta hänseende ett steg tillbaka i tiden, till 1950-talet, innan ordet miljövård fanns i svenska språket. I och med att man enligt den nya hälsoskyddslagen inte kan angripa miljöproblemen genom att utgå från dem som drabbas av föroreningen, dvs. människorna eller miljön där de vistas, menar jag att det nya lagförslaget är en klar försämring av hälsooch miljöskyddet i landet. Den utredning som ligger till grund för lagförslaget hade följande principer: miljöskyddslagen skall reglera miljöstörningarna, och hälsoskyddslagen skall enbart hindra störningar som kan vara skadliga för människors hälsa, dvs. vad man definierar som en sanitär olägenhet. Man kan fråga sig, herr talman, om hälsoskyddet i vårt land nu blir bra ordnat. Nej, det blir det knappast, med den ramlag som riksdagen nu skall ta ställning till. En lång rad remissinstanser ställer sig också mycket kritiska till utredningsförslaget. Länsstyrelsen i Kristianstad anser att förslaget i väsentliga hänseenden saknar en sådan kvalitet att det kan läggas till grund för lagstiftning. Länsstyrelsen i Norrbotten och flera andra remissinstanser framhåller att förslaget inte kan läggas till grund för lagstiftning förrän det omarbetats på flera punkter. Riksförbundet för allmän hälsovård, som kan sägas vara en samlande organisation för landets samtliga hälsovårdsnämnder, förklarar att förslaget med hänsyn till hälsovårdsutredningens betänkande har så uppenbara brister att det krävs omfattande förändringar, justeringar och tillrättalägganden samt att en ny utredning synes ofrånkomlig. Naturskyddsföreningen och Svenska hälsovårdstjänstemannaförbundet för fram liknande åsikter. Det är, herr talman, alltså praktikerna på detta område som framför sådana betänkligheter mot den utredning som ligger till grund för lagförslaget. Dåvarande statsrådet Ahrland erkänner i propositionens motivering att hälsovårdsstadgan haft stor betydelse vid ingripanden mot förhållanden som stört miljön och menligt inverkat på folks hälsa. Stadgan har emellertid inte ensam räckt till när det gällt att komma till rätta med ökningen och den delvis nya inriktningen av miljöstörningen under de senaste årtiondena. Därför måste nya lagar införas, säger statsrådet. Det är också de flesta överens om. Men det verkar något egendomligt att de nya lagar som skall ersätta den gamla hälsovårdsstadgan skall innebära en försämring. En ljuspunkt i propositionen är att där står att ”regeringen skall kunna bemyndiga förvaltningsmyndigheter och kommuner att meddela ytterligare föreskrifter”. Detta gör, herr talman, att jag inte vid detta tillfälle har ett särskilt yrkande om avslag på propositionen. Propositionen sätter enligt min mening alltför stora förhoppningar till miljöskyddslagens tillämplighet. Om man bortser från att denna lag egentligen är en emissionslag, dvs. en lag om tillstånd för utsläpp, ser det litet annorlunda ut. Eftersom miljöskyddslagen prövar varje anläggning för sig och meddelar vad som får släppas ut, får man inget samlat grepp på vad recipienten, dvs. luften eller vattnet, totalt tvingas att ta emot. Det saknas med andra ord en lag som reglerar olika miljöers kvalitet på ett mera övergripande sätt. I de flesta stater i USA har man förstått allvaret i detta, och där tillämpar man vad som kallas en miljökvalitetslag. En sådan lag skulle i vårt land ålägga centrala myndigheter att utarbeta kvalitetsnormer för luften, vattnet, marken, bullernormer etc. Normerna skulle omfatta gränsvärden för t.ex. vissa ämnen i luften, såsom koloxid, kväveoxid, svaveldioxid, bly, benspyren, ozon, fluorider och bensen, för att nämna några exempel. Motsvarande normer bör gälla för andra delar av omgivningen. Men det räcker inte med centralt utgivna normer — dessa skall naturligtvis också följas. Lagen bör ålägga myndigheterna, t.ex. hälsovårdsnämnden, att undersöka i vilken mån kvaliteten på miljön uppfyller de krav som ställs. Myndigheterna bör vidare åläggas att redovisa en plan för hur dessa normer skall uppnås och under vilken tidrymd. Många kanske tycker att detta är krav som går för långt. Ja, det är möjligt, men man kan fråga sig om samhället har råd att i stället acceptera sjuka eller skadade medborgare. Många bedömare talar redan om den cancerbomb som kommer när exponeringen av 1960 och 1970-talens luftföroreningar kommer att yttra sig som sjukdom och vålla både medicinska och sociala problem hos medborgarna. Detta drabbar även samhället genom ökade sjukvårdskostnader. Redan nu är lungcancern en bland de cancerformer som ökar snabbast i vårt land. I siffror rör det sig om 3 000-4 000 nya fall årligen. Det borde därför, herr talman, vara en självklarhet att en modern hälsoskyddslag hade dessa hälsohot som utgångspunkt, i stället för att som nu bara understryka att den nya lagen inte syftar till höjd ambitionsnivå eller någon skärpning av kraven i förhållande till gällande lagstiftning. Jag har, herr talman, för avsikt att under allmänna motionstiden återkomma med förslag till just en sådan miljökvalitetslag som jag här mycket schematiskt har skissat. En sådan skulle enligt min uppfattning tjäna som ett angeläget komplement till den hälsoskyddslag som riksdagen i dag skall ta ställning till.
Herr talman! Sven Munke, som är engagerad i miljöoch hälsovårdsfrågorna, har här hållit ett långt anförande, och han är kritisk till det betänkande som utskottet presenterat. Men det är ändock på det sättet att utskottet har uppmärksammat de frågeställningar som Sven Munke har berört. Sven Munke har också här framhållit att det på olika håll ute i landet finns missnöje. Det talas om att förslaget är ett steg tillbaka, att den nya hälsovårdslagen skulle vara en katastrof. Jag tror att det är starkt överdrivna påståenden som görs ute i landet. Jag finner anledning att på utskottets vägnar säga att vi naturligtvis kommer att följa lagens verkningar i praktiken. Vi kommer att följa de effekter lagen får och även utvärdera de effekterna. Om de följder Sven Munke befarar i olika sammanhang skulle bli realitet, kommer det självfallet att företas förändringar och anpassningar till det bättre.
Herr talman! I mitt inledningsanförande berörde jag de remissinstanser som har varit mycket kritiska mot detta förslag. Det går inte, Ingvar Eriksson, att vifta bort vad som framförs av Riksförbundet för allmän hälsovård, där enligt min uppfattning intelligentian på detta område är samlad. Herr Erikssons egen länsstyrelse är också mycket kritisk mot förslaget. Hälsovårdstjänstemannaförbundet, som åtminstone borde besitta litet större sakkunskap än vad utskottet gör, har också kritiserat förslaget, och det har verkligen handlat om kraftord. Jag tror inte att jag är ute i ogjort väder, men jag skall inte förlänga den här debatten, utan jag återkommer som sagt under den allmänna motionstiden.

Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att replikera någon av de tidigare talarna, och inte heller har jag någon orsak att säga någonting i anledning av det som utskottets talesman Ingvar Eriksson sagt. Jag har begärt ordet för att understryka något som står i utskottsbetänkandet på s. 6. Vi har i socialutskottet haft uppvaktningar bl.a. från Svenska hälsovårdstjänstemannaförbundet, där man har oroats över kvaliteten på dem som skall arbeta enligt lagen, nämligen hälsovårdsinspektörerna, och hur kraven kommer att ställas. Vi går ifrån de krav som finns f. n. och överlåter åt kommunerna att själva fatta beslut och bestämma i den här frågan. Hälsoskyddslagen är inte en renodlad ramlag, den innehåller många detaljbestämmelser. Men syftet är att den kommunala självstyrelsen skall stärkas. Större ansvar skall alltså läggas på kommunerna även när det gäller att anställa personal. Jag vill understryka det som utskottet säger på den här punkten, nämligen ”det är mycket viktigt att den personal som finns hos nämnden har sådan utbildning och erfarenhet att den kan klara av de krävande uppgifter som läggs på nämnden”. Man nämner i detta sammanhang rättssäkerhetssynpunkter, handläggning av klagomål från allmänheten, rådgivning och inspekterande uppgifter. Därtill kommer också arbetet med samhällsplaneringen. Utskottet slutar på den här punkten med att säga: ”I likhet med föredragande statsrådet utgår därför utskottet från att nämnden även i framtiden kommer att anställa personal som har den utbildning och erfarenhet som krävs.” Detta har sagts från utskottets sida, och när riksdagen har antagit förslaget är detta ett klart incitament på att den personal som anställs skall ha god utbildning. Herr talman! Jag har f. ö. inget att tillägga.

Herr talman! Som svar på vår motion om formerna för stöd åt sjuka och döende hänvisas till en regeringens skrivelse, där det anförs att den psykologiska omvårdnaden av döende bör ges en central plats i det underlag för lokala vårdprogram som socialstyrelsen skall utarbeta och att det i det sammanhanget även kan vara lämpligt att överväga hur man kan precisera ansvaret för denna del av vården. Utskottet delar motionärernas uppfattning att det psykologiska omhändertagandet av döende är en utomordentligt viktig del av den vård som kan ges i livets slutskede, men har ingen bestämd uppfattning om hur detta omhändertagande skall ske. Jag kunde, herr talman, i nuläget ha nöjt mig med utskottets skrivning och låtit bli att ta till orda, då jag i dag inte har något särskilt yrkande. Men efter det TV-program som sändes förra veckan under titeln ”Saknad av ingen” känns det ändå angeläget att säga någonting — inte mot programmet, som jag tyckte var mycket fint gjort, inte heller om att dödsfall som kan komma > snabbt sker på detta sätt; det anmärkningsvärda är hur lång tid det ibland kan ta, innan ett dödsfall upptäcks. Det som för mig var skrämmande i programmet var de uppgifter som lämnades och de konstateranden som gjordes av den sjuksköterska med lång erfarenhet inom sjukvården som deltog i programmet. Hennes slutsatser var att det inte var humanare att dö på en institution än att dö ensam hemma i sin bostad. Snarare kunde man tolka hennes mening så, att det kunde vara tvärtom. Många dör i ensamhet även om de är omhändertagna inom vårdsektorn. Enda skillnaden till det bättre var att dödsfallen inte förblev oupptäckta lika länge. Detta måste, menar jag, vara ett underkännande av denna del av sjukvården. Den kyrkliga verksamhet som bedrivs ger bara en del patienter tillfredsställelse och kan inte fylla hela uppgiften att åstadkomma stöd i livets slutskede. Det är inte heller någon lätt uppgift för sjukvårdspersonalen att ta hand om döende människor. Alltför ofta händer det att helt oerfarna anställda ställs i den situationen. Utbildningen måste ses över så att den blir anpassad till kraven och ingår i den obligatoriska utbildning som vpk hävdat är nödvändig för all sjukvårdspersonal. Det behövs också en ansvarig instans inom sjukhuset som svarar för att döende människor inte lämnas ensamma. Det behövs vidare någon form av handledning — det uppstår ju också praktiska problem i en sådan situation. Men viktigast är att det över huvud taget finns någon där. Om det skall åligga personalen måste det finnas personalutrymme för denna verksamhet — det finns inte i dag. Personalbemanningen blir allt svårare att hålla — det första som sjukvårdshuvudmännen drar in på när ekonomin skärper till är personalen på basplanet. Ökad personaltäthet och en bättre utbyggd hemsjukvård är nödvändig för en fungerande åldringsvård på alla områden. Herr talman! Jag har, som jag redan sagt, inget yrkande nu. Vi avvaktar det lokala vårdprogram som socialstyrelsen skall utarbeta. Men om ingenting händer är jag beredd att komma tillbaka i denna fråga.

Herr talman! Socialutskottet är enigt i frågan om dödsbegreppet, som nu behandlas. Det är glädjande att kunna konstatera det — det finns väl kanske inte någon fråga som är så olämplig för en politisk strid som den. Det betyder emellertid inte att alla frågor skulle vara besvarade eller att debatten kan förklaras avslutad. Frågan behandlas nu med anledning av en skrivelse från regeringen och ett par motioner. I skrivelsen anmäls en utredning där den fortsatta debatten om dödsbegreppet kan tas upp och frågor av olika slag behandlas. Utskottet hälsar med tillfredsställelse att så sker. Socialutskottet upprepar i sitt betänkande, nu med instämmande i regeringens skrivelse, vad som framförts tidigare vid liknande behandling, nämligen att hjärndödsbegreppet bör avvisas. Utskottet vill emellertid i det sammanhanget understryka ett par saker. Den ena är att det föreligger många praktiska och juridiska problem vid ändring av dödsbegreppet eller införande av ett nytt dödsbegrepp. Hjärndöd inträffar inte vid samma tidpunkt som hjärtdöd. Det gör det nödvändigt att noga penetrera frågan. Under tiden bör inte några oklarheter råda om vilket dödsbegrepp som gäller. Över huvud taget — det är det andra påpekandet som utskottet gör — måste människors oro spela en stor roll när man behandlar den här frågan. Det bör inte i allmänhetens ögon råda någon oklarhet om vilket dödsbegrepp som råder. Utskottet understryker därför att hjärndödsbegreppet nu bör avvisas. Detta betyder som sagt inte att alla frågor är besvarade. Den utredning som nu tillsätts får anledning att penetrera dödsbegreppet i hela dess vidd, vilket tidigare inte har skett. Det är också av hänsyn till människors oro som utskottet avstyrker motionen 1309 beträffande skriftliga deklarationer mot livsförlängande åtgärder. Utskottet vill inte acceptera att en skriftlig viljeförklaring generellt skulle ges en avgörande betydelse för bedömningen av vilken behandling som skall ges en patient. Till socialutskottets betänkande är fogat ett särskilt yttrande om det icke-religiösa stödet åt sjuka och döende. Det yttrandet avspeglar ingen oenighet i fråga om behovet av ett sådant stöd åt sjuka och döende. Frågan gäller snarare hur det skall organiseras. Individernas livsåskådning skall naturligtvis respekteras. Det finns därför skäl att noga pröva hur det stödet och den omvårdnaden skall ordnas för den enskildes bästa. Det bör vara särskilda psykologer och kuratorer som sköter den sysslan, menar vpk. Utskottsmajoriteten menar att alla personalkategorier skall kunna känna för den saken och att det är nödvändigt att ta hänsyn till patienternas känslomässiga reaktioner för att inte riskera att människornas förtroende för hälsooch sjukvården rubbas. Majoriteten menar därför att det kan ankomma på olika personalkategorier att ge patienterna det stöd och den omvårdnad de behöver i livets slutskede. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till socialutskottets hemställan i betänkande nr 7.
Herr talman! Jag vill bara säga ett par ord med anledning av den sista delen i Ingemar Eliassons anförande, som gällde vem som bör ha själva ansvaret. Det kan vara olika personer som har ansvaret resp. står för den direkta kontakten. Vi menar att det måste finnas någon som har ansvaret för att människorna inte lämnas ensamma.

Herr talman! Jag delar den meningen. Det ansvaret får naturligtvis ankomma på arbetsledningen vid vårdenheten. Vad utskottet har velat understryka är att man inte kan uppdra åt en särskild personalkategori att i alla lägen vara den som biträder patienten i ett sådant här skede. Det är möjligt att det är den personal som patienten är mest van vid och därför känner störst förtroende för som också skall ha denna syssla, men det är en arbetsuppgift som bör ingå i den allmänna arbetsplaneringen vid varje vårdenhet.

Herr talman! Socialutskottet har i fråga om ”dödsbegreppet m.m.” producerat ett långt och bitvis innehållsrikt betänkande, som utmynnar i att fem motioner avstyrks och att en skrivelse från regeringen inte skall föranleda något uttalande från riksdagen, därför att ”frågan om dödsbegreppet inte tidigare utretts i hela sin vidd”. Det skall däremot äntligen göras, av en nyligen tillkallad utredningsman, sedan saken de facto varit aktuell här i landet i omkring tjugo år, från det s.k. Kirunafallet 1963 och sedermera ”fallet med den stulna njuren” 1965 över till utredningen om ”Legala aspekter på transplantation och synpunkter på dödsbegreppet” 1967. Jag har själv som vetenskapligt råd i medicinalstyrelsen — senare även kallad socialstyrelsen — haft att syssla med de här nämnda frågorna, senast också som ledamot av utredningen om sjukvård vid livets slut, vars sista betänkande , som i hög grad berör just den här frågan, egendomligt nog publicerades efter huvudbetänkandet . Vid tre tillfällen, i en artikel i Läkartidningen 1968, i utredningens om sjukvård vid livets slut nyss nämnda transplantationsbetänkande och vid konferensen i denna fråga på socialdepartementet under förra riksmötet , har jag haft anledning att diskutera de legala implikationerna av olika dödsbegrepp och kriterier för fastställande av död. Den motion, 1981 83:7 avfärdar under hänvisning till den pågående utredningen — som tillsatts efter det att motionen skrevs — avsågs från min sida att tjäna som ett ”på vetenskap och beprövad erfarenhet” baserat underlag för en saklig analys av problemen här i riksdagen. Alldeles bortsett från transplantationskirurgernas tryck på lagstiftarna att införa ett hjärndödsbegrepp - ett förhållande som förmodligen kommit att ge debatten en extra, emotionell belastning — kan det likväl med visst fog göras gällande att hjärnans ”död” som begrepp är principiellt riktigare än hjärtdöden, medan hjärtdöden som metod att fastställa en efterföljande hjärndöd naturligtvis alltid kommer att förbli den i praktiken ojämförligt mest tillämpliga. Inte förrän man lärt sig att häva hjärtstillestånd och andra livsfarliga rytmrubbningar, och genom den moderna intensivvårdens resurser kan hålla i gång andning och cirkulation ännu efter det att hjärnan blivit svårt skadad, har det uppstått något praktiskt behov av att skilja på begreppen. Liksom på så många andra områden är det nu den medicinska vetenskapens genombrott — med nya möjligheter och nya utmaningar — som tvingar fram också etiska och juridiska ställningstaganden av ett hittills inte påfordrat slag. I min motion har jag skisserat tre — eller fyra — olika sätt att fastställa död — om man därmed också avser vad som med socialstyrelsens terminologi kallas ”totalt och oåterkalleligt bortfall av hjärnfunktionerna”, dvs. det som i dagligt tal brukar kallas ”hjärndöd” och som ger läkare rätt att avbryta pågående livsuppehållande behandling. Jag tror att det är viktigt att utgå från situationerna sådana som de möter oss i den växlingsrika medicinska verkligheten och analysera deras förutsättningar och konsekvenser. Vid en hjärttransplantation finns det exempelvis ett ögonblick då mottagarens ”gamla” hjärta är borttaget medan det ”nya” ännu inte är på plats — är då mottagaren också död? Vad jag därutöver personligen finner alldeles nödvändigt med hänsyn till transplantationssituationen är att få fastslaget vad som får och inte får företagas med en död kropp.

Att detta förfarande regleras juridiskt — och något annat än lag kan väl knappast komma i fråga, så hårt som riksdagen blivit engagerad i saken — förefaller mig ofrånkomligt. Och reglerar man denna sak juridiskt, har jag svårt att förstå att man inte också måste reglera frågan om hur döden skall fastställas juridiskt. Herr talman! Jag har velat nämna något om min syn på dessa frågor här i kammaren, eftersom jag levat med dem i tjugo års tid och därvid funnit att lagstiftarna och vissa av utredarna bara skjutit dem ifrån sig i stället för att gå dem inpå livet, i något slags ångest inför de svåra bedömningar och avgöranden som vi — förr eller senare — tvingas till. Flera sådana radar f. ö. upp sig för oss även när det gäller livets början. Jag har med min motion inte velat binda riksdagen vid den ena eller andra uppfattningen, men jag har velat försöka precisera problemställningarna från min dubbla erfarenhet som läkare under 40 år och som en av 349 lagstiftare, låt vara under en kortare men inte mindre intensiv tidrymd. Jag har gjort det därför att den utredning — Sjukvård vid livets slut — som skulle ha givit riksdagen besked undandrog sig den uppgiften. Konstitutionsutskottet har ännu inte behandlat en annan av mina motioner, nämligen motionen om vad som bör göras med avslagna motioner. Icke desto mindre skulle jag finna det rimligt om de i den här frågan avstyrkta motionernas innehåll ändå bragtes till utredningsmannens kännedom, om inte annat så genom postverkets försorg. Något annat yrkande har jag, herr talman, för dagen icke.

Herr talman! Det är en självklarhet att hälsooch sjukvårdens huvuduppgift är att försöka bota människor som är sjuka. Det finns tyvärr också sjukdomar som är obotliga, och i dessa fall skall vården lindra. Därutöver vet vi att hur klen eller frisk en människa än har varit under sin aktiva tid, är det enda säkra att hon en dag skall dö. Döden är viss — det är tidpunkten för dess inträdande som är oviss. Det finns ett afrikanskt ordspråk som säger: Döden fruktar ingen människa. Och det är sant, döden är inte rädd för oss. Men många av oss är rädda för döden, så som vi människor ofta fruktar det okända. Vi är också av naturliga skäl ängsliga för de plågor som hör samman med döendet, med den tid som går före döden, dvs. själva döendet eller, som det symboliskt nog ofta kallas, dödskampen. Regering och riksdag kan inte och skall inte lagstifta och detaljstyra hur vi skall vårda döende patienter. Däremot är det viktigt att vi uppmärksamt följer de frågor och tankar som finns på detta område: hur vi kan vårda en döende människa, så att hennes sista tid blir så human och värdig som möjligt. Det handlar ju om något som förr eller senare kommer att angå oss alla personligen. Det, herr talman, var ett skäl till att jag, när jag i den förra regeringen hade ansvaret för hälsooch sjukvården, ansåg det angeläget att för riksdagen redovisa det uppdrag som socialstyrelsen fått att göra underlag till ett vårdprogram för vård av döende. Det är därför glädjande att ett enigt utskott — det föreligger endast ett särskilt yttrande — understryker vikten och värdet av den psykologiska omvårdnaden och att den måste ges en central plats i vårdprogrammet. I betänkandet behandlar utskottet också den stora och kontroversiella frågan om vi i Sverige skall acceptera hjärndöd eller inte. Utskottet har med rätta hänvisat till den utredning som tillsattes i våras och låter därför anstå med slutligt ställningstagande. Jag har inget att erinra mot detta. Det var jag som tillsatte utredningen, kanske inte precis därför att Gunnar Biörck i Värmdö hade motionerat utan mera — förlåt mig, Gunnar Biörck — därför att jag icke kunde acceptera utredningens förslag i de transplantationstekniska frågorna. Jag tycker emellertid — och det vill jag gärna säga i debatten i dag — att det finns en fråga och en frågeställning som inte har kommit fram ordentligt i diskussionen. Hjärndödsbegreppet tillämpas i dag, med eller utan lagstiftning, i många länder. Det har medfört att vi har kunnat skicka svenska patienter utomlands för hjärttransplantation.

Det finns många psykologiska och moraliska dilemman i den diskussionen, men jag tycker att det vore omoraliskt att inte se till dem alla. Frågan är alltså om vi skall fortsätta att skicka svenska patienter utomlands för att där genomgå något som vi icke tillåter i Sverge. Herr talman! Även om jag själv har skrivit att frågan om dödsbegreppet måste vara frikopplad från frågan om villkoren för transplantationskirurgi, menar jag inte därmed att vi kan förneka eller försöka dölja vad som faktiskt sker och att det ena har betydelse för det andra. Jag tycker att det måste sägas. Ett annat psykologiskt och mänskligt dilemma är naturligtvis om det över huvud taget är möjligt att förklara för alla människor skillnaden mellan hjärndöd och sådana tillstånd där vissa hjärnfunktioner har fallit bort tillfälligt eller permanent. Patienten är, som det i dagligt tal kallas, medvetslös. Jag tror att det är en absolut förutsättning att vi kan förklara begreppet hjärndöd för alla människor, om det skall kunna diskuteras. Gunnar Biörck i Värmdö bör ju kunna hjälpa till här i riksdagen. Ytterst, herr talman, handlar det om etik, om att inte rubba människors förtroende för hälsooch sjukvården. Ytterst handlar det om en mänskligare vård av både sjuka och döende människor.
Herr talman! Det var en bisats i Karin Ahrlands anförande som uppkallar mig till en kort kommentar.

Därvidlag befinner jag mig på samma linje som Karin Ahrland.

Herr talman! Jag tycker att kulturutskottet har lagt ner ett förtjänstfullt arbete när det gäller behandlingen av Marie Nordströms och min motion om Carl Larssons målning Midvinterblot. Intresset för Carl Larssons konst har på senare tid förstärkts både här i Sverige och utomlands. I motionen pekade vi på den stora utställningen i Helsingfors, som blev en succé. Och nu lär Midvinterblot vara aktuell för en utställning på Historiska museet. Vi motionärer hyste när vi skrev motionen en uppriktig oro för att konstverket skulle kunna försvinna ut ur landet. Eftersom det har betytt så mycket i både positiv och negativ bemärkelse för den svenska konstdebatten, ville vi att möjligheter skulle skapas för ett förvärv av tavlan, antingen för arkivmuseet i Lund, där den finns deponerad sedan många år tillbaka, eller för någon annan lämplig plats. Den ursprungliga platsen i Nationalmuseets trapphall verkar ju f. n. enligt tidningsuppgifter mindre sannolik. Kulturutskottet erinrar också i sitt betänkande om att det finns ett anslag under nionde huvudtiteln för inköp av kulturföremål, för vilka risk föreligger att de kommer att föras ut ur landet och som har sådant konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att de behålls inom landet. Midvinterblot faller, enligt min uppfattning, inom detta område, och då skulle allt vara gott och väl. Men det anslaget är för innevarande år endast 100 000 kr., och det räcker inte långt. Nu kan det belastas med högre belopp än det som beräknats i statsbudgeten under förutsättning att regeringen i efterhand anmäler medelsförbrukningen för riksdagen. Tanken är säkert god, men jag skulle vilja se den som vågar göra ett inköp av något kontroversiellt konstföremål — och Midvinterblot är onekligen ett sådant — för låt oss säga ett par miljoner kronor, vilket inte alls är någon orimlig summa när det gäller värdefulla konstföremål, när pengarna inte finns och man inte vet utgången av ärendehandläggningen. Den tidigare historien om Midvinterblot har en hel del att lära oss. Därför borde anslaget och dess konstruktion ses över, så att det kan utnyttjas smidigare och därmed effektivare. Risken är annars enligt min uppfattning stor att konstföremål förloras för landet genom att man inte kan handla snabbt, vilket kan behövas i vissa lägen. Utländska konstköpare väntar inte på svenska myndigheter. Herr talman! Jag tänker inte ställa något yrkande utan vill bara uttala den förhoppningen att vederbörande myndigheter till kommande budgetår konstruerar ett annat och smidigare anslagssystem.

Herr talman! Det utskottsbetänkande som vi nu har att behandla berör en mycket viktig trafiksäkerhetsfråga. Förslaget i propositionen 1982/83:13 borde ha kunnat få stöd av ett enigt utskott. Beklagligtvis är det endast folkpartiets och centerns ledamöter i utskottet som biträder regeringsförslaget. Denna fråga har varit uppe till behandling vid förra riksmötet, och då framhöll utskottet i sitt betänkande, vilket också godkändes av riksdagen, att de hinder som föreligger beträffande omhändertagande av körkort vid befarad rattonykterhet borde undanröjas. Det är ganska förvånande att socialdemokraterna och moderaterna i utskottet nu inte vill följa upp det beslut som ett enigt utskott fattat för bara ett år sedan. Alla i utskottet är ju eniga om hur viktigt det är med helnykterhet i trafiken. Säkerheten på vägarna måste vara det absolut viktigaste när vi fattar beslut som berör trafiken. Trafikolyckor med alkoholpåverkade förare är alltför vanliga. Här krävs beslutsamhet och krafttag från politikerna. Enligt nu gällande regler kan polisen omhänderta körkort endast då en körkortsinnehavare gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafiken eller uppenbart rattfylleri. Om endast misstanke om rattfylleri eller rattonykterhet föreligger, kan körkortet omhändertas först sedan det s.k. analysbeviset har erhållits. Propositionens förslag om ändring av nu gällande regler är föranlett av en framställning från rikspolisstyrelsen daterad den 3 november 1981, där man framhåller vilka problem det innebär för polisen att verkställa beslut om omhändertagande av körkort först efter det att analysprovet resulterat i omhändertagandebeslut.

Vi reservanter, som stöder propositionen, har också insett detta men anser att en sådan olägenhet inte får utgöra hinder för problemets lösning. Vi framhåller i reservationen att det torde vara sällsynt att yrkeschaufförer ens låter sig utsättas för misstanke om rattonykterhet. Herr talman! Med vad jag här anfört vill jag yrka bifall till reservationen, mom. 1, av Rune Torwald, Per-Ola Eriksson och mig själv. I fråga om mom. 2 och 3 yrkar jag bifall till trafikutskottets betänkande 1982/83:2.

Herr talman! I det här betänkandet är det beträffande omhändertagande av körkort som det har uppstått en kontrovers. De övriga förslagen i propositionen föranleder ingen erinran från utskottets sida. Jag vill inte ta upp en lång debatt med Olle Grahn. Jag vill bara säga: Självfallet anser hela utskottet att en verksamhet i trafiksäkerhetshänseende för att förhindra rattonykterhet är något utomordentligt angeläget. Vi vill se ett effektivt sådant arbete, och den effektiviteten är oerhört viktig. Men den kan inte få åstadkommas till priset av rättssäkerhet eller vad som skulle kunna uppfattas som ett yrkesförbud — och det skulle i själva verket bli resultatet om en yrkesgrupp skulle särbehandlas på det sätt som propositionen föreslår. Det är också anmärkningsvärt att detta förslag inte har remitterats till lagrådet. Med denna enkla kommentar vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan. Om regeringen kan finna former för omhändertagande av körkort så att det kan ske utan det särskilda yrkeshinder som blir aktuellt om nuvarande förslag skulle genomföras, tror jag att alla i utskottet skulle instämma i det förslaget.

Herr talman! Flertalet av de ändringar som föreslås i proposition 1982/83:13 har inte vållat utskottet några som helst problem. Det är egentligen bara i precis det hänseende som här diskuteras som utskottsmajoriteten inte kan tillstyrka regeringens förslag. Det gäller att polisen skall ges möjlighet att ta ett körkort i förvar. I dag är reglerna sådana — precis som Olle Grahn sade — att ett körkort kan omhändertas i avvaktan på ett återkallelsebeslut bl.a. när föraren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik eller vid uppenbart rattfylleri. Om det inte är uppenbart att rattfylleri föreligger utan det bara finns misstanke om detta, kan körkortet omhändertas först efter ett s.k. analysbevis. Ett välkänt problem i dag är — vilket också har nämnts här — att körkortshavaren säger sig ha förlorat körkortet när polisen skall verkställa ett beslut om omhändertagande eller återkallelse. För att komma till rätta med detta har riksdagen begärt förslag från regeringen på hur denna olägenhet skall kunna undanröjas. Och det är detta förslag som vi nu har att ta ställning till. I propositionen framgår det klart att avsikten inte är att körkortshavarens rätt att köra bil skall upphävas i och med att körkortet tas i förvar och fram till att ett eventuellt beslut om omhändertagande fattas. Men propositionen håller inte riktigt vad den själv lovar. I Sverige är det i dag knappast något större problem att inte ha sitt körkort med sig när man kör bil så länge man på något annat sätt kan styrka sin identitet. Så långt har propositionen helt rätt. Men detta gäller endast under förutsättning att man kör bil enbart i Sverige. Om man t.ex. är yrkesförare och kör bil utomlands, inskränks ens möjligheter att utöva sitt yrke under den tid som utredningen pågår. Detta är någonting som åberopas i ett remissyttrande från länsstyrelsernas organisationsnämnd. Man betecknar där förslaget som ”en mycket allvarlig åtgärd för den enskilde”. Man säger vidare: ”Speciellt vanskligt är förslaget eftersom — —— ca 25-30 Yo av fall av misstänkt rattonykterhet utvisar en lägre alkoholkoncentration än 0.5 promille. Dessutom kan besked om resultatet av blodanalyser ta längre tid än en till två veckor.” Och man framhåller att ”den enskilde under viss tid fråntas rätten att köra bil utomlands”. Detta remissvar avgavs visserligen i ett läge när förslaget innebar att man skulle utfärda ett tillfälligt körkort. Men detsamma torde vara fallet, om man inte har något körkort alls. Länsstyrelsernas organisationsnämnd konstaterar därför att förslaget ”blir speciellt betänkligt ur rättssäkerhetsynpunkt när systemet även drabbar de som har en alkoholkoncentration under 0.5 promille”. Mot bakgrund av detta finner jag det logiskt att propositionen avslås i denna del. Regeringen har ju möjlighet att med det allra snaraste återkomma med ett nytt och mer heltäckande förslag. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan i dess helhet i trafikutskottets betänkande.
Herr talman! Både Bertil Zachrisson och Per Stenmarck talar förbi det som den här frågan egentligen gäller. Det är i första hand fråga om nykterhet i trafiken.

Jag delar absolut inte Bertil Zachrissons uppfattning att det här skulle vara fråga om ett yrkesförbud. Det handlar om en trafiknykterhetsfråga.
Herr talman! Jag vill bara för klarhetens skull starkt understryka att det utifrån nykterhetspolitiska synpunkter inte finns någon skillnad i vår syn på vad som bör ske när det gäller att effektivt bevaka trafiksäkerheten. Men här, Olle Grahn, är det fråga om ett lagförslag som skulle kunna innebära att vissa yrkesgrupper särbehandlades. Det kan man inte godta, för det skulle betyda att rättssäkerheten bleve olika för olika medborgare och att vissa yrkesutövare skulle behandlas på ett annat sätt än andra. Det är på den grunden vi återförvisar regeringsförslaget.
Herr talman! Det är lätt att resonera som Olle Grahn gör. Men den förare som drabbas kan ju mycket väl vara helt oskyldig. Som jag nämnde inledningsvis tyder mycket på att förarna i 25-30 22 av fallen är oskyldiga. Trots detta är den förare som drabbas dömd under de veckor som den kemiska undersökningen pågår. Så brukar man knappast ha det i en rättsstat. Jag tror att alla är väl medvetna om de problem som polisen har när den skall verkställa ett beslut om återkallelse eller om omhändertagande. Den förståelsen återspeglas ju också i trafikutskottets betänkande. Men de konsekvenser som propositionens förslag medför och som jag talade om i mitt inledningsanförande kan vi knappast acceptera. Med propositionens förslag finns problemen kvar. En bilförare som blir stoppad i en trafikkontroll kan mycket väl påstå att körkortet har försvunnit, precis som man tidigare har kunnat göra det så att säga i ledet längre fram. Enligt min mening borde det vara uppenbart för alla att propositionen har åtskilliga brister och att det därför är bättre att driva frågan ytterligare ett varv och därefter låta regeringen återkomma med ett mer heltäckande förslag.
Herr talman! Bertil Zachrisson säger att han delar min uppfattning och att vi är överens när det gäller nykterhetsfrågan. Det tror jag att han också menar. Men jag kan fortfarande inte instämma i vad Bertil Zachrisson sade om att man här skulle särbehandla en speciell yrkesgrupp. Vi har i så fall lagstiftning på många andra områden som särbehandlar vissa grupper i samhället. Låt oss se detta som en trafiksäkerhetsoch nykterhetsfråga, för det är vad saken gäller.

Herr talman! Vi yrkar från moderat sida avslag på propositionen 1982/83:32 om godkännande av ny överenskommelse mellan staten och Broströms Rederi AB, och vi gör det utifrån rent principiella synpunkter. Vi är verkligen ett näringslivsvänligt parti, som vill se näringslivet utvecklas inom en marknadsekonomi som ger utrymme för konkurrens på lika villkor och som ger utbyte för aktiva och handlingskraftiga företagsledningar. Ett friskt och starkt näringsliv ger trygghet åt de anställda och tryggar en sund utveckling av hela samhällsekonomin.

Överenskommelse Vi anvisar den möjligheten också i dag, och vi föreställer oss att ledningen för mellan staten och Broströms också skall finna en sådan överenskommelse tilltalande. Blir den = Broströms Rederi framtida utvecklingen gynnsam, har man visat sig kunna stå på egna ben, och AB skattebetalarna besparas en onödig utgift. Om inte, får samhället tids nog ta på sig kostnaderna — när detta blir nödvändigt. Jag yrkar, herr talman, bifall till den moderata reservationen i trafikutskottets betänkande 3.

Herr talman! Den strukturförändring som den svenska handelsflottan genomgår har varit omvälvande, eftersom nästan alla tankfartyg, bulkfartyg och linjefartyg som den svenska handelsflottan bestod av 1973 har sålts till utlandet. Utvecklingen inom den här näringen — som kännetecknats av utförsäljning, utflaggning till bekvämlighetsflagg och inhyrning av utländskt bekvämlighetsflaggat tonnage — har inneburit att den svenska handelsflottan är kraftigt decimerad och uppgår till blott 40 96 av 1976 års flotta. Antalet ombordanställda har reducerats med 10 000 ned till 15 000 personer. De negativa konsekvenserna har blivit stora, inte minst därför att sjöfarten är sammankopplad med mycket viktiga transportfunktioner såsom hamnar och besläktade näringar såsom varvsindustrin. Utvecklingen har medfört stora samhälleliga kostnader i form av såväl uteblivna skatter och arbetsgivaravgifter som utebliven produktionskapacitet och, framför allt, en mycket stor arbetslöshet bland sjömän. Dessutom har decimeringen av den svenska handelsflottan inneburit att denna inte längre kan trygga landets transportförsörjning i politiska och ekonomiska krissituationer. Herr talman! Den situation som den svenska sjöfartsnäringen befinner sig i i dag är ett resultat av en total marknadsanpassning, som bygger på redarnas kortsiktiga profitintressen och som förmodligen kommer att innebära en fortsatt försäljning, uthyrning och utflaggning av den svenska handelsflottan, om inga motåtgärder sätts in. Det borde vara uppenbart för var och en, vid det här laget, att den utveckling som handelsflottan genomgår står i total motsättning till samhällsekonomiska, sysselsättningspolitiska och försörjningsberedskapsmässiga intressen. De olika regeringarna har konsekvent vägrat att ingripa för att styra och påverka den här utvecklingen. Också trafikutskottet säger i sitt betänkande, att målet för sjöfartspolitiken ligger fast. I det sjöfartspolitiska programmet sägs, att för att den svenska sjöfartsnäringen skall kunna utvecklas i sunda former är det viktigt att konkurrensen inte snedvrids genom att staten engagerar sig som rederiägare. De meningslösa formuleringarna i programmet ter sig synnerligen löjliga med tanke på att det inte längre är fråga om någon utveckling över huvud taget — än mindre i ”sunda former”. 2 Det handlar i stället om att hela den svenska handelsflottan håller på att försvinna; och detta som ett resultat av de fria marknadskrafternas företagsekonomiska, konjunkturbetonade och kortsiktiga härjningar. De nämnda riktlinjerna har legat till grund för den borgerligt förda politiken på området. De bygger på en obegränsad tilltro till de fria marknadskrafternas förmåga att själva lösa sina problem. De bygger vidare på övertygelsen att marknadshushållningens egen dynamiska utveckling alltid sker i sunda former och att den alltid sammanfaller med samhällets intressen. Utvecklingen inom sjöfartsnäringen, liksom redarnas privatkapitalistiska marknadsanpassning och profitjakt, låter sig inte påverkas av olika regeringars fromma förhoppningar och önsketänkande. Den följer sin egen lagbundna utveckling, som är något helt annat än den politikerna tänkt sig och önskar. Den nu framlagda propositionen är ett led i den borgerliga subventionspolitiken gentemot storfinansen. Den syftar till att stärka den svenska rederinäringens konkurrenskraft i förhållande till konkurrentländernas. Vilka är då de länder som det är fråga om? Jo, det är länder som vanligen tillhandahåller bekvämlighetsflagg, bl.a. Liberia, Panama, Cypern och Singapore. Det är alltså i huvudsak dessa länder som konkurrerar ut den svenska sjöfarten. Och det gör de enligt kända metoder, genom fiffelflaggning — genom de mest vidriga och arbetarfientliga konkurrensoch utsugningsmetoder som det kapitalistiska systemet kan uppvisa. Det är mot den här konkurrensen som den svenska sjöfarten måste subventioneras för att bibehålla sin lönsamhet! Men utskottet har ingenting att erinra mot de här metoderna. De omnämns inte med ett ord i betänkandet. Vi i vänsterpartiet kommunisterna är av den bestämda uppfattningen att sjöfartens problem inte kan lösas med den hittills praktiserade subventionspolitiken. Den bidrar i stället till att i viss mån befästa de negativa utvecklingstendenser som kännetecknar sjöfarten. Den innebär en stor kapitalöverföring från hushållen och skattebetalarna till det privata näringslivet. Åtgärder av ett helt annat slag behövs för att lösa sjöfartens problem. Förslag i den riktningen har vårt parti fört fram här i riksdagen i många andra sammanhang. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationen.

Herr talman! Det regeringsförslag som vi nu behandlar har framlagts före regeringsskiftet. Det är alltså ett dokument som tillhör center-folkpartiregeringens kvarlåtenskap. Inte utan vidare överväganden har vi från socialdemokratiskt håll övertagit vad den hädangångna regeringen har efterlämnat. Avtalsförslaget, som i propositionen rubriceras som ”överenskommelse mellan staten och Broströms”, innebär en ändring av ett låneavtal från år 1978. I det nu föreslagna avtalet får Broströms förbinda sig att bibehålla karaktären av svenskt linjerederiföretag med inriktning på svenskt industri transportbehov till dess lånet är till fullo betalt. Nr 38 Broströms plus två andra svenska rederier — Transatlantic och Wallenius — Onsdagen den har tecknat avtal om leverans av tre nya fartyg för sin trafik över 1 december 1982 Nordatlanten. För att Broströms skall medverka i nyanskaffningen av = nämnda fartyg har rederiet ställt som villkor att avtalet från 1978 ändras. Det Överenskommelse innebär att staten avstår från 100 milj.kr. av ett tidigare villkorligt lån på 250 mellan staten och milj.kr. Den resterande delen, 150 milj.kr., blir ränteoch amorteringsfri Broströms Rederi fram till 1990. Därefter återbetalas lånet som ett 25-årigt annuitetslån. Det AB betyder att de av oss som då lever är framme vid år 2015, när lånet återbetalts. Vad vi nu skall besluta om är förutsättningar för två viktiga näringsoch industrisektorer i Sverige. Det gäller varvsnäringen. Den är f. n. hårt trängd såväl i Sverige som i världen i övrigt. Det görs få nybeställningar. Det gäller också sjöfarten. Ett stort antal fartyg är upplagda. Fartyg som i någon mån efterfrågas på fraktmarknaden är sådana som genom sin konstruktion och specialitet kan tillgodose vissa särskilda krav. Det finns två skäl till att vi socialdemokrater har beslutat tillstyrka propositionen och medverka till anskaffningen av de tre nya fartygen för ACL-konsortiet. Vi vill garantera fortsatt verksamhet för svensk varvsnäring, och vi vill hjälpa till att konsolidera och om möjligt expandera den svenska sjöfartsnäringen. Därför anser vi det angeläget att behålla och möjligen utveckla teknik och kunnande inom svenskt skeppsbyggeri. Det är bra att beställningen av dessa ACL-fartyg kan läggas hos ett svenskt varv. Det är av stort strategiskt värde för vår varvsnäring. Det lär vara Kockums som har fått denna beställning — Kockums i Malmö som liksom alla andra svenska varv har svårt med sysselsättningen. Riksdagen tog i våras ett beslut om vissa sjöfartsfrågor. Det beslutet skulle gagna sjöfarten. Det konstateras i den proposition som vi nu behandlar att beslutet har resulterat i avtalet om beställning av de tre fartygen. Det är bra om riksdagens beslut från i våras så snart har givit ett positivt resultat. I anslutning till propositionen har vi också från socialdemokratiskt håll väckt en motion i vilken vi begär ett förtydligande av texten. Det talas i propositionen om sjöfart och linjetrafik i svensk regi. Vi har tidigare, när vi har fattat beslut om sjöfartsfrågor, talat om behovet av sjöfart under svensk flagg. Vi har velat få klarlagt att svensk regi och svensk flagg är samma sak och att man inte inför något nytt begrepp som skulle innebära en vidare tolkning av tidigare använd terminologi. Trafikutskottet har också konstaterat att någon ändring av riktlinjerna för tidigare fattade beslut om sjöfartspolitiken inte föreligger. Det tidigare sjöfartspolitiska beslutet och dess innebörd ligger således fast. Vi tycker det är värdefullt att det har klargjorts i betänkandet.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

Herr talman!

När det gäller Alexander Chrisopoulos inlägg vill jag konstatera att han vandrar i en politisk öken — ett offer för hallucinationer och bedrägliga hägringar.

Herr talman! Jag borde kanske kommentera vad Rolf Clarkson senast sade, men jag finner det i stort sett överflödigt. Man kan inte vänta sig annat än sådana uttalanden av kapitalismens främste vapendragare och representant här i riksdagen. Vad som är intressantare är att något ytterligare kommentera villkoren i avtalet mellan staten och Broströms Rederi AB. Staten skänker alltså 100 milj.kr. av skattebetalarnas pengar till Broströms Rederi AB. Dessutom får rederiet ytterligare 150 milj.kr., ett belopp som blir amorteringsfritt till 1989. Vidare får rederiet möjlighet till aktieutdelning för att stimulera till nyemissioner. Det betyder att man säger till olika kupongklippare, förmodligen sådana som Rolf Clarkson här i riksdagen representerar, att det finns friska pengar att hämta. ”Var så god, kom och gör nyemissioner i Broströms Rederi AB!” Detta anser jag vara en ansvarslös politik. Den kommer över huvud taget inte att ge några sysselsättningspolitiska effekter, något som måste vägleda riksdagen i dess beslut. Med de 500 milj.kr. i subvention som beslutet från i våras innebar och de 100 milj.kr. som dagens beslut innebär skulle man ha kunnat bygga svenska fartyg i svenska varv under samhällelig regi. Därmed skulle målet, att tillgodose samhälleliga behov, kunna uppnås. Det tycker jag att socialdemokraterna skulle ha framlagt förslag om i stället för att tyst acceptera den här subventioneringspolitiken.
Herr talman! Rolf Clarkson säger att det hade varit möjligt att omförhandla detta avtal. Jag är inte så säker på att det hade gett ett bättre resultat. Men eftersom Rolf Clarkson tror det får jag erinra honom om att moderaterna i våras — liksom nu — gick emot intentionerna i det sjöfartspolitiska beslut som då fattades. Beslutet innebär att ACL-flottan, som den kallas, föryngras. Det innebär också att vi ett antal år framöver får modernare fartyg för transporter mellan Sverige, Europa och Nordamerika. Det beslutet ställde alltså vi socialdemokrater oss bakom i våras, medan moderaterna gick emot det. Till sist: Detta ärende har fått ett egendomligt förlopp — cirkeln är så att säga sluten — genom att både moderaterna och vänsterpartiet kommunisterna går emot föreliggande förslag under åberopande av sina motioner. Jag kan konstatera att de två partierna på ytterkanterna har funnit varandra.
Herr talman! Jag erinrar Birger Rosqvist om att det, när den sjöfartspo Onsdagen den litiska debatten fördes i våras, fanns helt andra möjligheter för sjöfartsnä 1 december 1982 ringen att klara sig i framtiden än de möjligheter som angavs i propositionen, som sedan antogs av socialdemokraterna och mittenpartierna. Om den Överenskommelse näringspolitik som vi förespråkade hade applicerats på sjöfartsnäringen, mellan staten och skulle denna ha haft helt andra möjligheter för framtiden än vad den har i Broströms Rederi dag. De 100 milj.kr. som begärs i propositionen är ett tecken på att AB sjöfartsnäringen under nuvarande villkor anser att den inte kan klara sig utan detta statliga stöd. Det är nödvändigt att riksdagen i framtiden utvecklar en näringspolitik av helt annan sort än den som den socialdemokratiska regeringen nu har givit sig in på. Jag fastslår ännu en gång att vårt ställningstagande i dag är i rak konsekvens med vårt ställningstagande under den sjöfartspolitiska debatten i våras.
Herr talman! Birger Rosqvists inlägg vill jag kommentera med följande uttalande. Birger Rosqvist försöker göra sig lustig över en viss gemenskap mellan vårt parti och moderaterna. Jag vill då påminna honom om att det sjöfartspolitiska program som riksdagen antog 1980 och som han med så stor tillfredsställelse åberopade i sitt första anförande — tillfredsställelsen avsåg att det fortfarande är gällande och ligger fast — var en produkt av en kommunikationsminister som nu är moderata samlingspartiets ledare. När det gäller gemenskapen mellan partierna får Birger Rosqvist vara litet försiktigare i fortsättningen.

Herr talman! Detta ärende handlar inte enbart om sjöfartspolitik utan även om varvspolitik och sysselsättningen vid ett av våra största varv. En förutsättning för att detta avtal över huvud taget skall träda i kraft är att regeringen kan få det godkänt före årsskiftet. I annat fall accepterar Broströms inte avtalet. Vi handlar alltså i viss tidsnöd. Skulle denna beställning inte komma till stånd, innebär det för det första att Nordatlanttrafiken i fortsättningen får gå med tonnage, som nu börjar bli gammalt och omodernt. Andra rederier med andra fartyg tar då över densamma. För det andra får Kockums varv ett hål i sin orderbeläggning, vilket kan få svåra konsekvenser för arbetsmarknaden i den regionen. När vi från socialdemokratiskt håll har vägt det ena mot det andra, i 5 utskottet och i diskussioner utanför utskottet, har vi funnit att vi skall tillstyrka detta förslag. Mot den bakgrunden, herr talman, finns vi med och bildar majoritet för regeringsförslaget.
Herr talman! De sysselsättningspolitiska aspekter som ingår i detta resonemang är vi alla angelägna om att ta hänsyn till. Också jag har en mycket stor respekt för de aspekterna. Men till skillnad från Birger Rosqvist föredrar jag faktiskt att rädda sysselsättningen på de svenska varven genom att bygga fartyg, som ägs av samhället, när de betalas av samhället, förvaltas av samhället och syftar till att tillfredsställa samhälleliga behov, i stället för att överlämnas till Broströms Rederi AB. Jag håller med Birger Rosqvist om att det finns ett visst tvång i detta sammanhang. Men jag vill göra Birger Rosqvist uppmärksam på att piskan hålls av Broströms Rederi AB, medan de som agerar efter piskan gång efter annan är vi i riksdagen, bl.a. socialdemokraterna.

Herr talman! Detta utskottsbetänkande från jordbruksutskottet är i första hand föranlett av en proposition som föreslår vissa ändringar i naturvårdslagen. Jag kommer i mitt anförande endast att uppehålla mig vid denna del av betänkandet. I första hand föreslås en ändrad tillsyn av täktverksamheten. I propositionen läggs det fram ett förslag om att länsstyrelsen skall kunna överlåta tillsynsansvaret åt kommunen, om kommunen så önskar. En sådan ordning kan vid första anblicken te sig praktisk och för den skull godtagbar. Enligt moderata samlingspartiets mening medför den dock betydande skillnader i behandlingen av tillsynsärenden inom samma län. Detta tycker vi är en så pass stor olägenhet att vi avvisar propositionens förslag i denna del. Enligt vår mening bör tillsynen även fortsättningsvis utövas av länsstyrelsen. I en annan del av propositionen föreslås ändrade regler vid anläggning av vilthägn. Propositionen föreslår att den gamla ordningen med samrådsförfarande skall ersättas med tillståndsplikt — ett förhållande som det i och för sig inte vore så mycket att säga om. Beträffande motivet för tillståndsplikten har vi dock en annan mening än jordbruksministern. Att tillståndsplikten skulle motiveras av att hägn utgör ett hinder för allmänhetens strövanden i naturen kan vi inte acceptera. Vi ser vilthägn som ett, om än inte så vanligt, naturligt inslag i markägarens nyttjande av sin mark. Den allemansrättsliga princip som alla parter sätter så stort värde på har tidigare inneburit att allmänheten fått vandra fritt där den inte utgör något hinder för eller skadar den normala jordbruksdriften. Med den tolkning som blir följden av det nu föreliggande propositionsförslaget kommer markägarens nyttjande av sin mark att möjliggöras först efter det att man har tagit hänsyn till allmänhetens behov av strövområden. Detta är enligt moderata samlingspartiets mening en oacceptabel tolkning av allemansrättens innebörd, och för den skull gör vi dessa invändningar. Att det dessutom i sak är fel att påstå att ett vilthägn begränsar allmänhetens möjligheter att ströva förbättrar inte saken. Ett vilthägn kan tvärtom vara attraktivt för den strövande allmänheten, och ett hägn byggs såvitt jag vet undantagslöst så, att stängslen förses med övergångar av ett eller annat slag. Ytterligare en försvårande omständighet när det gäller förslaget är att länsstyrelse enligt paragrafens andra stycke lämnas möjlighet att ompröva ett givet tillstånd, utan att några närmare regler föreskrivits om kortaste giltighetstid för ett tillstånd eller att något har sagts om ersättning till markägaren om ett tillstånd skulle återkallas. Dessa kritiska synpunkter tillsammans har gjort att vi i reservation 2 yrkar avslag på propositionsförslaget i denna del. Vi anser att den gamla samrådsplikten väl fyller behovet och ger länsstyrelsen tillräcklig möjlighet att påverka ett stängsels uppförande och bedöma dess lämplighet. Den omständigheten härutöver att jaktoch viltvårdsberedningen på nyåret kommer med förslag som berör hithörande frågor har gjort att vi finner det mest naturligt att de frågor om vilthägn som nu är föremål för behandling med fördel kunde tagits upp vid det tillfälle då jaktoch viltvårdsberedningens förslag kommer till behandling här i riksdagen. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2 i jordbruksutskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i det föreliggande betänkandet, utom vad beträffar mom. 6 där jag yrkar bifall till reservation 4, mom. 7 a och b där jag yrkar bifall till reservationerna 6 och 7 samt mom. 8 där jag yrkar bifall till reservation 8. Herr talman! Jag skall i huvudsak uppehålla mig vid reservation 4, som jag har fogat till utskottets betänkande och som gäller nationalparker. Inom den kanske något mer traditionella naturvården hittar vi många angelägna problem som riskerar att bli bortglömda. Det kan gälla säregna men hotade naturtyper i avlägsna delar av landet, där de flesta av oss aldrig kommer att sätta en fot. Det kan gälla skyddet av djurarter och växtarter som de flesta av oss aldrig kommer att lära oss namnen på, än mindre få möta i verkligheten. Utöver nya bestämmelser kring täktverksamhet och vilthägn har jordbruksutskottet i det här betänkandet behandlat ett antal motioner som på olika sätt berör naturvårdsproblem. Kravet på att vi verkligen skyddar våra värdefullaste naturmiljöer har tilltagit i styrka, liksom kravet att vi prioriterar rätt, så att just det som är mest värdefullt också får det starkaste skyddet. Nationalparksinstitutet, som återfinns i naturvårdslagens 4 och 5 §§, är det starkaste skyddet, som skall förbehållas de ytterst värdefulla objekten. Med tiden uppstod en situation då många av våra värdefullaste objekt som behöver skydd saknade nationalparksstatus. Vi har nu börjat rätta till detta. Så har t.ex. Store mosse, Tiveden och Höga kusten i Ångermanland blivit nationalparker under senare år. Listan på nationalparker kan behöva kompletteras. Samtidigt som vi har inrättat nya parker har åtminstone ett område fått förbli nationalpark, trots att där inte finns något att bevara i egentlig mening. De vägar, kraftstationer, dammar, krafledningar osv. som nu finns att beskåda i Stora Sjöfallets nationalpark representerar inga naturvärden, än mindre några omistliga sådana. Delar av nationalparken som fortfarande har ett stort skyddsvärde, främst söder om Akkajaure, kan helt enkelt överföras till den intilliggande Sareks nationalpark. Vissa områden i de nordöstra delarna av den nuvarande parken kan lämpligen slås ihop med den nationalpark i Sjaunjaområdet som bör tillkomma inom en nära framtid. Sjaunja och Taavavuoma är två stora våtmarksområden med unika naturvärden. Till de internationella förpliktelser som Sverige tagit på sig hör att dessa våtmarker skall skyddas. I december 1975 undertecknade Sverige den internationella våtmarkskonventionen, som mer än 20 länder anslutit sig till. Till våra förpliktelser hör att verka för att vissa särskilt värdefulla våtmarksområden får ett fullgott skydd. Varje fördragsslutande land skall på en nationell lista ange vilka dessa områden är. Den svenska listan över internationellt värdefulla våtmarker innehåller 23 objekt, däribland just Sjaunja och Taavavuoma. Alla dessa 23 områden behöver inte bli nationalparker, men bland de 23 områdena hör Sjaunja och Taavavuoma till de särpräglade och mest värdefulla. Det väldiga myrområdet Sjaunja saknar motstycke i Europa. Får detta stora område vara i fred, är det av oerhörd vikt för många fågelarter som är beroende av de ostörda häckningslokaler som där finns. Sjaunja är förmodligen förhållandevis välbekant för kammarens ledamöter. Redan för nio år sedan framhöll jordbruksutskottet i ett enhälligt betänkande behovet av snara åtgärder för att bevara Sjaunjaområdet. Sedan dess har ganska litet inträffat. Visserligen finns ett förslag om naturreservat, men detta är inte ett lämpligt område för naturreservat vilket som helst. Vi har att göra med ett område med naturvärden som är unika för Europa. Vare sig den nuvarande handläggningen så småningom leder till ett beslut om inrättandet av ett naturreservat eller inte, anser vi för vår del att arbetet skall fortsätta med sikte på att en nationalpark tillkommer i Sjaunjaområdet. Den lämpliga gränsdragningen för en sådan bör dock utredas närmare. Samma beslut anser vi att riksdagen bör fatta när det gäller Taavavuoma. Söder om Taavavuoma och skild från detta genom ett mer höglänt område ligger en våtmark av liknande typ, Pirttimysvuoma. En utredning om nationalparksskydd för området kan lämpligen innefatta även den sistnämnda våtmarken. De båda områdena ligger norr om Kiruna i höjd med Karesuando. Taavavuoma är av stort värde för många fågelarter och tycks ha ett även i dessa sammanhang ovanligt rikt fågelliv. Det är också en mycket säregen naturtyp, som främst kännetecknas av s.k. palsmyrar av stort vetenskapligt intresse. Palsarna har tillkommit genom tjälskjutning på dessa områden, där evig tjäle finns i jorden. Resultatet har blivit att torven har lyfts upp till en mängd kupolformade kullar, som når en nivå flera meter över den omgivande myren. Det finns där en mängd värdefulla fågellokaler. Dessa palsar nybildas förmodligen inte i någon större omfattning. De tycks tillstor del ha tillkommit i slutet av bronsåldern och i början av järnåldern, då klimatet var bistrare än nu. Det handlar om vetenskapligt värdefulla formationer, som är tusentals år gamla men som lätt kan förstöras av vädrets makter, om de utsätts för skada genom eldning eller oförsiktig framfart med snöskoter. Det kan nämnas att en skoterled faktiskt dragits tvärs igenom en av de värdefullaste palsmyrarna. Att det inte gått att samla utskottet bakom förslagen i nationalparksfrågorna tycker jag naturligtvis är tråkigt. Man får väl, som man brukar göra vid sådana här tillfällen, hoppas att en fortsatt debatt så småningom kan leda fram till enighet om positiva beslut. Som framgår av jordbruksutskottets betänkande har Svenska naturskyddsföreningen i skrivelse till jordbruksutskottet uttalat stöd för förslagen i motionen 2455 från mig och några medmotionärer i folkpartigruppen såvitt avser avsättande av områdena Sjaunja och Taavavuoma som nationalparker. Beträffande vårt förslag om nationalpark vid Stenshuvud vill jag understryka sista raden i det särskilda yttrandet om Stenshuvud, där det står att vi förutsätter att framställningen snabbt leder fram till ett förslag till riksdagen om inrättande av en nationalpark. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen nr 4 och hänvisar i övrigt till mina tidigare yrkanden.